Fru talman! Birger Hagård har frågat mig om jag vid mitt besök i Sovjetunionen berörde frågan om balternas dubbla medborgarskap. Under det svenska besöket togs denna fråga upp i ett samtal mellan kabinettssekreterare Schori och Sovjetunionens förste vice utrikesminister Maltsev. Kabinettssekreteraren framhöll att det finns ett stort antal svenskar som också innehar sovjetiskt medborgarskap till följd av sitt baltiska ursprung, i de flesta fall emot sin vilja. Detta förhållande är mycket uppmärksammat i Sverige och utgör ett problem för de berörda personerna. Kabinettssekrete 45 raren vädjade till Sovjetunionen att se över det komplicerade ansökningsformulär som gäller för att säga upp det sovjetiska medborgarskapet. Detta formulär innehåller flera frågor som vi uppfattar som irrelevanta och som förorsakar svårigheter.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Det är glädjande att frågan har berörts under statsministerns besök i Sovjetunionen. Samtidigt kan man konstatera att det är någonting mera än ett ansökningsformulär som det rör sig om i detta fall. Visserligen vore det bra om det kunde förändras därhän, att de som nu ansöker om att bli befriade från det dubbla medborgarskap som de aldrig har bett om inte behövde redogöra i detalj för sina släktingar både hemma och i Sverige och över huvud taget för sina förhållanden inför en för dem förhatlig ockupationsmakt. Men det ligger också någonting mera i detta, nämligen att svensk-balterna i andra och tredje generationen tvingas ansöka om att bli befriade från något som de aldrig velat kännas vid över huvud taget. En annan punkt i sammanhanget är att det kostar pengar. I detta fall utgår jag från att det inte är med någon större glädje som man stödjer den sovjetiska ockupationsmakten med pengar. Därtill kommer att Sovjetmyndigheterna, enligt uppgift, flera gånger har vägrat att besvara sådana här propåer. Saken kan endast lösas på diplomatisk väg, genom att Sverige förhandlar fram någon form av avtal med Sovjetunionen. Min fråga till statsministern blir då om man inom regeringen avser att, som riksdagen flera gånger har begärt, vid ytterligare en lämplig tidpunkt ta upp dessa problem med Sovjetunionen och försöka få fram ett reellt avtal.

Fru talman! Såvitt jag kan se är detta delvis fråga om olika principer i den svenska och den sovjetiska medborgarskapslagstiftningen. Svenskt medborgarskap förloras automatiskt av den som efter ansökan förvärvar ett annat lands medborgarskap. I sovjetisk lagstiftning finns ingen sådan regel, utan man måste i stället ansöka om befrielse från medborgarskapet. Vi kan inte ändra Sovjetunionens medborgarskapslagstiftning. Vi får i stället inrikta oss på att så långt möjligt hjälpa till att undanröja de svårigheter som enskilda människor kan ha att få befrielse från sitt sovjetiska medborgarskap.

Fru talman! Det är glädjande att statsministern, såvitt jag förstår, har en positiv inställning till att försöka undanröja dessa bestämmelser, som känns så förödmjukande och otrivsamma för en rad medborgare i vårt land. Självfallet kan vi inte påverka den sovjetiska medborgarskapslagstiftningen, men den enda möjligheten tycks ändå vara att, som riksdagen uttryckte det, vid lämplig tidpunkt ånyo ta upp frågan och försöka få till stånd något av en central överenskommelse. Canada uppges i detta sammanhang ha haft vissa framgångar när det gällt att diskutera saken med ryssarna. Möjligtvis vågar man hoppas på en öppnare attityd från Sovjets sida under den nye ledaren Gorbatjov. Jag hoppas att sista ordet långt ifrån är sagt, utan att man fortsätter att oförtrutet arbeta för att bringa denna fråga till ett hyggligt slut för de många svensk-balterna.

Fru talman! Per Stenmarck har med hänvisning till tidningsuppgifter, enligt vilka Raoul Wallenbergs öde diskuterades vid mitt nyligen avslutade besök i Moskva, frågat om jag är beredd att ge en redogörelse för vad dessa samtal lett fram till. Det var för mig en angelägen uppgift under besöket i Moskva att direkt till den nya sovjetiska ledningen framföra varför denna fråga ännu är viktig för svensk opinion och för den svenska regeringen, och varför tidigare sovjetiska svar av oss inte anses tillfredsställande. Jag har i Sverige utförligt redovisat den inställning som jag givit uttryck åt i mina samtal med den sovjetiska ledningen. Av principiella skäl vill jag däremot inte offentligt redogöra för det sovjetiska svaret.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Intresset för Raoul Wallenbergs öde är i dag, mer än 40 år efter hans försvinnande, fortfarande mycket stort. Skälet är att man nog med viss rätt kan påstå att få svenskar gjort en större insats i mänsklighetens tjänst än just Raoul Wallenberg. Detta har också utomlands rönt stor uppmärksamhet. I många länder minns man, och hedrar man, Raoul Wallenbergs insatser. Inte minst för en senare generation är det en tragedi att de ansträngningar som gjorts inte lett till något klarläggande. I två tidigare riksdagsdebatter i detta ärende har svaret blivit att regeringen griper ”varje lägligt tillfälle att få visshet om hans öde”. Det är därför positivt att frågan fanns med under statsministerns Moskvabesök. Den sovjetiska hållningen har, alltsedan 1957, varit att Raoul Wallenberg avled i fängelse i Moskva 1947. Det har hela tiden stått tämligen klart att det svaret inte är med sanningen överensstämmande. Statsministern säger också i sitt svar att tidigare besked från Sovjet inte varit tillfredsställande. Det har funnits vissa förhoppningar om att en ny ledning i Sovjet, utan några bindningar till den tidigare behandlingen av ärendet, skulle kunna tillföra frågan någonting nytt. Låt mig med detta som bakgrund fråga: Framkom någonting nytt i frågan om Raoul Wallenbergs öde vid statsministerns Moskvabesök? Har statsministern fått något ytterligare svar, utöver det sovjetiska påståendet från 1957? Statsministern säger ju själv att tidigare svar inte varit tillfredsställande. Är det svar som statsministern fått denna gång mer tillfredsställande än tidigare besked?

Fru talman! Som jag nyss sade tog jag upp fallet Raoul Wallenberg under mitt besök i Moskva. Jag gav en utförlig redovisning av den svenska inställningen, och jag motiverade alltså därmed varför den står på vår dagordning. Men jag tror faktiskt inte att det skulle främja våra ansträngningar att driva saken vidare, om jag här offentligt redovisade innehållet i samtalen och de sovjetiska synpunkterna. Det för mig helt avgörande är att uppnå bästa tänkbara resultat. Om det är det man vill, måste diskussionerna med Sovjetunionen, liksom med andra stater, ha en viss grad av förtrolighet. Det gäller i denna likaväl som i andra frågor av svenskt intresse.
Fru talman! Jag har förståelse för att statsministern inte kan redogöra för alla delar i de diskussioner som har förts i ärendet. Det har ibland antagits att Sovjet skulle komma att ändra sin avvisande hållning först när dåvarande utrikesministern Gromyko lämnade sin position. Det var ju Gromyko som undertecknade skrivelsen 1957. Den svenska regeringens inställning är uppenbarligen att man skall ta varje lägligt tillfälle i anspråk för att få klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Detta är positivt, och därför tycker jag också att det är utomordentligt positivt att ärendet behandlades under statsministerns Moskvabesök. Låt mig bara få fråga: I vilket sammanhang kommer Sverige närmast att fortsätta att driva den här frågan med målsättningen att en dag nå fram till en lösning?

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig om ändring av förordningen avseende tillsättning av vakanta tjänster vid kronofogdemyndigheterna så att denna överensstämmer med övrig praxis på arbetsmarknaden fr.o.m. oktober 1986. Kronofogdemyndigheterna har sedan flera år tillbaka tilldelats anslag enligt det s.k. huvudförslaget, dvs. anslaget har minskats med 2 96. Kronofogdemyndigheterna har delvis undantagits från besparingskravet genom att en viss del av besparingen har återförts till RSV för att fördelas mellan de mest resurssvaga myndigheterna. Eftersom kronofogdemyndigheternas verksamhet är strikt reglerad i författningar har myndigheternas möjligheter till rationaliseringar och omprioriteringar varit begränsade. För att kunna uppnå sparkravet har kronofogdemyndigheterna kunnat välja mellan att antingen avstå från att återbesätta uppkomna vakanser eller som de kollektivavtalsslutande parterna har kommit överens om. Enligt vad jag har inhämtat har det varit mycket ovanligt — om det över huvud taget har inträffat — att meningsskiljaktigheter har förelegat mellan myndigheten och kommer att tillämpas på kronofogdemyndigheterna även för budgetåret 1986/87 anser regeringen att det för närvarande synes föreligga skäl att förlänga förordningens giltighetstid — i vart fall tills ställning har tagits i fråga

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag accepterar att man kräver kontroll över tjänstetillsättningar av besparingsskäl, och jag accepterar också att man tycker att en tjänstetillsättning kan ske genom internrekrytering. Men jag accepterar inte att man kan använda en förordning så att en tjänst kan tillsättas utan att det sker några diskussioner över huvud taget på en arbetsplats och utan att de som arbetar på just denna speciella arbetsplats har möjlighet att söka tjänsten. Då blir det en underlig internrekrytering. Jag har väckt frågan just på grund av att jag stött på dessa förhållanden i praktiken. Jag undrar om man inte kunde utfärda någon form av direktiv så att förordningen inte av kronofogdemyndigheterna kan uppfattas så som här har skett.
Fru talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändrade skatteregler för förslagsbelöningar. Som svar vill jag hänvisa till att innovationsskatteutredningen utreder bl.a. frågan om beskattning av förslagsersättningar. Utredningen kommer enligt vad jag har fått besked om att redovisa sina överväganden i denna fråga i ett betänkande till sommaren. Med hänsyn till detta ser jag inte någon anledning att nu ta särskild ställning i denna fråga.

Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. En stor fördel för näringslivet och dess anställda vore naturligtvis att helt skattebefria belöningar för förslag som kommer att bidra till en bättre produkt och ökad lönsamhet under många år. Belöningen är ett engångsbelopp, och som sådant läggs det ovanpå ordinarie inkomst under det år som belöningen utbetalas. 49 Avkastningen av ett bra förslag kan staten beskatta under många år, och ett skattefritt belopp för förslagsställaren framstår därför inte som orättvist mot andra skattebetalare. Det finns många exempel på hur förslagsställare tvingats skatta bort huvuddelen av belöningen. Det finns även exempel på motsatsen, även om de inte är så vanliga. Jag skall ta ett exempel. En av de större belöningarna, på knappt 300 000 kr., utbetalades till en förslagsställare som skatteplanerat i tre år för att kunna ta emot belöningen. Finansministern kan säkert hålla med mig om att detta inte kan vara en normal åtgärd och att det knappast främjar förslagsverksamheten, som i sig är viktig för teknikutveckling och produktutveckling. Centerns förslag om privata investeringskonton skulle även i detta fall bidra till en rimlig beskattning och ett ökat sparande. Med anledning av svaret får vi nu hoppas att det kommer ett bra förslag, och det enda jag beklagar är att det faktiskt har tagit så lång tid att få fram ett förslag efter det att utredningen tillsattes. Min förhoppning är emellertid att det blir en desto snabbare behandling av förslaget när det kommer.

Fru talman! Jag håller med Knut Wachtmeister om att det är angeläget att vi snabbt får klarare regler för skyldigheten att betala socialavgifter och göra preliminärskatteavdrag. Som jag nyligen redovisade här i kammaren har det emellertid visat sig vara ett mer komplicerat lagstiftningsärende än man kunnat förutse. Ett förslag med vissa dellösningar på området avses dock inom kort bli remitterat till lagrådet. Det är meningen att lagrådsremissen i huvudsaklig överensstämmelse med vad socialavgiftsutredningen föreslagit skall innehålla förslag till regler om förhandsbesked och eftergift beträffande socialavgifterna. Något förslag till en företagarregistrering i enlighet med socialavgiftsutredningens förslag kommer lagrådsremissen däremot inte att innehålla. Remissbehandlingen visade nämligen att utredningens förslag i denna del måste vidareutvecklas i fråga om såväl sättet att registrera företagare som registreringens omfattning. Vidare måste man åstadkomma en bättre samordning av skyldigheterna att göra skatteavdrag och att betala socialavgifter. Arbetet med detta fortsätter nu inom regeringskansliet med största möjliga skyndsamhet.

Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Hjortbergfallet är alldeles för välkänt för att man närmare skall behöva redogöra för göteborgssnickarens stora och oförskyllda skatteproblem. Genom en omfattande massmedial uppmärksamhet skapades en opinion som uppenbarligen blev avgörande för att Elof Hjortberg klarade sig ur knipan. Hjortberg har inte bara många föregångare utan också många efterföljare Prot. 1985/86:142 som dess värre inte kan åberopa samma publicitet. De riskerar nu att drabbas 15 maj 1986 av stora ekonomiska förluster som hade kunnat undvikas genom en snabbare handläggning. Det kan synas egendomligt att en högt kvalificerad utredning inte på fem år kunnat komma fram till en tillfredsställande lösning. Finansministern säger i svaret att det kommer en lagrådsremiss som bl.a. skall innehålla förslag om eftergift beträffande socialavgifterna. Det kan ju låta hoppfullt, och min följdfråga blir: Kommer man att från regeringens sida lägga fram ett förslag som innebär en viss retroaktivitet, så att de som nu drabbats av samma sak som Hjortberg kan få sin rätt? Man har ju lov att göra en retroaktiv lagstiftning i fall där detta är till förmån för den enskilde.
Fru talman! Jag kan inte svara på Knut Wachtmeisters fråga i dag, men vad som gäller kommer att framgå när lagrådsremissen redovisas.
Fru talman! Kan inte finansministern svara om finansministern är positivt inställd till det förslag jag förde fram? Jag tycker att finansministern kunde förklara detta för de många som hyser en berättigad oro att de skall tvingas till dessa stora utgifter, som för dem kan betraktas som totalt oförskyllda.

Fru talman! Frågan om färjelinjen Ystad-Rönne skall betraktas som en s.k. lång rutt — med större möjligheter för resenärerna att göra skattefria inköp ombord — eller en s.k. kort rutt — med mer begränsade sådana möjligheter — regleras i en överenskommelse som tillämpas i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Enligt överenskommelsen skall rutter mellan dansk hamn vid Öresund eller Östersjön och hamn i Malmöhus, Kristianstads eller Blekinge län eller i Kalmar län från länsgränsen i söder t.o.m. Kalmar i norr räknas som korta rutter. Jag har nyligen fört förhandlingar om klassificeringen av färjelinjen Ystad-Rönne med min danska kollega. Mitt förslag att göra linjen till en lång rutt har avvisats av den danska regeringen. Sverige kan inte ensidigt ändra klassificeringen utan att säga upp överenskommelsen. Med hänsyn till de konsekvenser en sådan åtgärd skulle få för färjetrafiken i hela Norden anser jag att den inte bör komma i fråga.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

Det kan inte vara riktigt att färjelinjen Ystad-Rönne med en överfartstid på 2 tim. och 45 min. klassificeras som kort rutt, medan t.ex. Grisslehamn-Eckerö på Åland som har 45 min. kortare överfart klassas som lång rutt. Om en omklassificering av färjelinjen Ystad-Rönne kunde komma till stånd skulle näringslivet och turismen utvecklas i positiv riktning, och passagerarunderlaget skulle därigenom också öka. Det finns inga tekniska hinder mot en omklassificering av denna färjelinje.
Fru talman! Jag anförde precis de argument till den danske skatteministern som Margit Sandéhn nu framförde. Men han var omöjlig att beveka. Han har också fått ett förslag till kompromiss från min sida, nämligen att vi bara skulle använda benämningen lång rutt i den ena riktningen, dvs. till Sverige och inte till Danmark. Men den danska regeringens uppfattning i den här frågan är mycket fast. Vi har tidigare haft diskussioner om färjetrafiken över Öresund. Då har jag stött på precis samma resonemang: med hänsyn till sina förbindelser med Förbundsrepubliken Tyskland anser danskarna inte att de kan göra några uppmjukningar vad gäller provianteringsbestämmelserna i trafiken till Sverige. Jag måste också tyvärr säga att jag, sedan jag har hållit på med förhandlingar i olika liknande frågor i över tre års tid, inte anser att det för närvarande är meningsfullt att på nytt ta upp frågan med den danska regeringen. Jag beklagar, fru talman.

Fru talman! Alf Svensson har, mot bakgrund av att försäljningen av alkoholhaltiga drycker uppges ha ökat under första kvartalet 1986 och att skatten på alkoholvaror inte har stigit i takt med prisutvecklingen på andra varor under senare år, frågat socialministern om hon har för avsikt att initiera en höjning av alkoholskatten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har inte för avsikt att nu föreslå någon höjning av skatten på alkoholdrycker.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

I 1977 års riksdagsbeslut betonades just att prispolitik, opinionsbildning och kontrollerad försäljning skall vara vägledande för alkoholpolitiken. Nu har dock finansministern tydligen tagit kommandot i alkoholpolitiken och bestämt sig för att till dels nonchalera beslutet från 1977 och även de intentioner som socialministern upprepar i årets budget, nämligen att använda prispolitiken för att minska alkoholkonsumtionen. Fru talman! Vi som pläderar för att alkoholskatten skall höjas nu gör självfallet inte detta för att vi älskar höjda skatter, långt därifrån, eller för att vi inte vill vara med om att bromsa inflationen. Men först och absolut först sätter vi solidaritetskravet att just bry oss om det faktum att en ökad alkoholkonsumtion medför tilltagande mänskliga problem som inte kan mätas eller värderas i pengar. Vi vet att alkoholkonsumtionen ökat på sistone. Det visar en Sifo-undersökning, och det talar också Systembolaget om i sin rapportering. Fru talman! Naturligtvis engagerar vi oss i första hand i alkoholpolitiken av rent mänskliga skäl — jag vill betona det, fattas bara annat —, men vi är fullständigt övertygade om att finansministern mycket väl vet att ökad alkoholkonsumtion ökar samhällets utgifter. Fru talman! Det är ur flera synvinklar omöjligt att begripa att socialdemokraterna och finansminister Kjell-Olof Feldt inte i solidaritetens namn ställer upp för att hejda den tilltagande alkoholkonsumtionen och de sociala och mänskliga bekymmer denna medför. Fru talman! Jag tycker att det vore intressant att veta om finansministern är intresserad av att lyfta ut alkoholpriserna från beräkningsgrunderna för konsumentprisindex.

I Fru talman! Först kanske jag skall göra klart att det vi kan diskutera är försäljningen av alkoholhaltiga drycker. Den har vi statistik på. Konsumtio nen av dessa drycker har vi ingen statistik på. Det som har hänt är att vi hade en mycket kraftig ökning av försäljningen i januari — 10 Jo. Ökningen minskade till 3 Zo i februari, och sedan fick vi en minskning, i mars med 1,5 20 och i april med 2,2 90. Det är alltså långt ifrån klarlagt att vi befinner oss i ett skede med kraftig ökning av Systembolagets försäljning av alkoholhaltiga drycker. När det gäller prisutvecklingen är det så att enbart priset på spritdrycker släpar efter konsumentprisindex. Där är det å andra sidan så att minskningen i försäljningen fortsätter. Man säljer alltså mindre brännvin nu än tidigare, trots att priset inte har stigit lika mycket som konsumentprisindex. På övriga alkoholdrycker — starkvin, lättvin och starköl — har priserna stigit långt mer 53 än konsumentprisindex. Detta i klarhetens intresse. Sedan tror jag inte att svenska folket kommer att låta sig luras av, när det gäller inflationen, om vi plockar ut just alkoholdryckerna ur konsumentprisindex.
Fru talman! Jag föreställer mig att har människorna köpt de här redan nu dyra varorna, har de gjort det för att konsumera dem. Det är alldeles uppenbart att i de kretsar som sysslar med nykterhetsvård råder det för närvarande missmod över att finansministern inte är intresserad av att höja skatten. Den har inte höjts sedan december 1984. Därför släpar kostnadsutvecklingen på det här området efter. Har man sagt att konsumtionen inte skall ligga på samma nivå som nu utan skall ner med 25 96, måste man använda de instrument som finns. Har man sagt — och tidigare alltid hållit fast vid — att det skall ske med hjälp av tern kan ställa upp på det. Annars visar onekligen finansministern vilja och | intresse för att ställa upp för skattehöjningar.
Fru talman! Jag tror också att de varor som inköps på Systembolaget konsumeras. Vad jag refererade till var att det finns andra källor för alkoholutbudet i landet än Systembolagets diskar. Jag vill göra klart att jag är precis lika intresserad som någon annan av att riksdagens alkoholpolitiska målsättningar uppfylls. Men för den vara, nämligen starkspriten, som är den enda som enligt riksdagens tidigare beslut så att säga inte har följt rekommendationen när det gäller prisutvecklingen, fortsätter försäljningen att minska. Det är enbart detta jag ville att Alf Svensson skulle ha klart för sig när han, antar jag, nu fortsätter debatten i den här frågan på andra ställen.
Fru talman! Ja, jag tänker fortsätta debatten i denna fråga, och det kommer åtskilligt fler att göra. Det är bekant för finansministern att det framlagts en flerpartimotion i detta ärende. Från åtskilliga partier vädjar man till finansministern att ta det alkoholpolitiska ansvaret i denna fråga. De undersökningar vi har tyder på att just ungdomar mellan 12 och 24 år ökat sin spritkonsumtion högst väsentligt. Fru talman! Jag tror inte att motståndet från finansministerns sida när det gäller att höja skatten skulle bero på förekomsten av hembränning och sådant. Jag tycker att det vore angeläget att hålla fast vid att prisutvecklingen på dessa varor i allra högsta grad skall hänga med övrig prisutveckling och helst vara litet brantare.

Fru talman! Mats O Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stävja vissa marknadsföringsåtgärder som avser tobaksvaror. Enligt de riktlinjer som konsumentverket har utfärdat för marknadsföring av tobaksvaror får denna bl.a. inte ske med hjälp av utdelning av varuprov. Gratis utdelning av snus i enportionsförpackningar är sålunda inte tillåten. Endast i undantagsfall får varuprover lämnas ut till enstaka konsumenter, dock inte till ungdomar under 20 år. Konsumentverket har i samarbete med bl.a. socialstyrelsen och berörda branschorganisationer påbörjat en revidering av gällande riktlinjer i syfte att åstadkomma ökad klarhet och en enklare praktisk tillämpning av reglerna. Arbetet syftar vidare till att ytterligare skärpa kraven på marknadsföringen. Revideringen beräknas kunna slutföras under juni månad i år. Mot bakgrund av de restriktioner som gäller och det arbete som bedrivs anser jag det inte påkallat att jag vidtar några särskilda åtgärder.

Fru talman! Först ett tack till konsumentministern för ett bra svar på min fråga. Det är ingen slump att det finns en särskild lag och särskilda riktlinjer för marknadsföring av tobak. Orsaken är att det rör sig om varor som vid bruk och missbruk orsakar sjukdom och ohälsa. Nikotin är också ett gift som är vanebildande. Det finns numera en stor samstämmighet, medicinskt och bland politiker, om att ett upphörande med tobaksrökning är den enskilda faktor som skulle medföra den kraftigaste förbättringen av folkhälsan. Mot den här bakgrunden har regeringen och riksdagen bestämt sig för att det skall vidtas åtgärder för att minska rökningen. Lagen om marknadsföring är ett exempel, upplysningsinsatser om skadeverkningarna är andra. Många inom hälsooch sjukvården, inom skolan, bland fritidspersonal och ledare inom idrottsrörelsen och hälsoorganisationer gör stora insatser för att upplysa barn och ungdom och hindra dem från att börja röka. Alla dessa känner sig helt naturligt motarbetade av dem som tjänar pengar på tobakshandeln och ser ungdomen som en attraktiv målgrupp. Tobakshandlare delar ut gratis smakprov av snus, och de erbjuder småförpackningar av cigaretter som blir lätt åtkomliga för barn och ungdom. Och det är inga enstaka exempel som ligger bakom min fråga. Jag har vid en konferens med deltagare från skolan, sjukvården, hälsoupplysningen från hela landet mött en stor upprördhet över dessa marknadsföringsmetoder. De regler som finns följs alltså inte i dessa avseenden. De är också svåra att övervaka när det gäller de tusentals försäljningsställena i detaljistledet. Därför är det enligt min mening effektivare att gå på producentledet och där skärpa bestämmelserna när det gäller förpackningsstorleken. Att den har en betydelse är en självklarhet. Det ligger något i Aftonbladets litet ironiska ledarstick med anledning av min fråga, när man skriver: Snus skall säljas i stora askar och till stora karlar. Detsamma gäller naturligtvis också om cigaretter. Jag vill därför fråga statsrådet om han håller med om att en skärpning av riktlinjerna i denna riktning, alltså mot producentledet, vore önskvärd.

Fru talman! Får jag svara Mats O Karlsson att konsumentverket inte fått in några anmälningar om problem av den art Mats O Karlsson pekar på. Det är naturligtvis svårt att följa utvecklingen på alla dessa försäljningsställen. Jag utgår ifrån att de här uppgifterna kommer med vid den bedömning som konsumentverket nu gör. Till det som konsumentverket nu går igenom hör just detta att det kan finnas anledning att begränsa reklamen på säljstället. Det är alltså just den typ av problem som Mats O Karlsson tog upp. Jag delar uppfattningen att om det här sker i betydande utsträckning, trots riktlinjerna, finns det anledning till en skärpning.
Fru talman! Det har alltså utlovats en skärpning av riktlinjerna, och jag ser fram emot denna. Skärpningen kommer också rätt snart. För att riktlinjerna skall kunna övervakas blir det emellertid effektivare, om vi inriktar oss på vad som går att göra redan i producentledet. I Göteborg är skolförvaltningen mycket aktiv i dessa frågor, och där har Hem och skola och skolförvaltningen vid flera tillfällen upptäckt att gråtisutdelning förekommer. Många kan vittna om detta, t.ex. skolpersonal. Cigaretterna i småförpackningar, som jag nämnde, säljs till ungdomar. Det finns många exempel på detta. Men jag ser fram emot riktlinjerna och får återkomma när de föreligger.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag vill medverka till att staten vid utgivande av nytt obligationslån i utbyte mot förfallet lån inte tar ut ett högre pris än dess nominella värde. Villkoren för utgivning av premieobligationslån och utbyte av äldre premieobligationer fastställs av fullmäktige i riksgäldskontoret. Jag kan därför inte närmare kommentera de villkor som bestämts för ett enskilt lån. Rent allmänt kan dock sägas att de villkor som Wiggo Komstedt syftar på är uttryck för en anpassning till rådande marknadsförhållanden. Att en sådan anpassning sker finns det enligt min mening inget att erinra mot.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Att köpa och investera i premieobligationer är ett sätt att spara, speciellt för de många småspararna. Samtidigt deltar man i en form av utdelning, som blir av vid en eventuell vinst. Detta är också de många småspararnas sätt att låna staten pengar, vilket under väldigt många år har varit tacknämligt för staten. Många byter också sina obligationer när lånet löper ut efter fem eller — Prot. 1985/86:142 tio år. Då har man kunnat byta det antal man haft av det lån som löpt ut mot 15 maj 1986 samma antal från det nyutgivna lånet, och då med samma nominella värde. Många köpte exempelvis 1971 och bytte 1981. Nu löper detta lån ut och ersätts med 1986 års lån. För första gången händer emellertid följande. Riksgäldskontoret begär nu vid utbyte 208 kr., dvs. 8 kr. mer än det nominella värdet. Detta är inte rättvist mot de många obligationsspararna som ställt upp och lånat staten pengar på mycket bra villkor. Statsrådet hänvisar till att fullmäktige i riksgälden bestämmer, men riksgäldskontoret är ju inte någon fristående enhet utanför riksdag och regering utan är i allra högsta grad inkorporerat i systemet. Riksgälden åker bl.a. världen runt och lånar upp pengar åt staten. Tycker verkligen statsrådet att det är rimligt att ett värdepapper som det står 200 kr. på och som ges ut av staten, riksgälden, kostar 8 kr. mer än vad som står angivet? Det positiva som därefter sker på premieobligationsmarknaden måste ju utgöra den lilla vinst som obligationsköparen skall kunna få som ersättning för att han är med och satsar och hjälper staten att tjäna pengar. Det är inte rimligt att ta ut ett högre pris än det som står angivet.
Fru talman! När staten emitterar obligationer är det ganska vanligt att de emitteras till en annan kurs än den nominella. Det gäller mycket ofta vanliga obligationslån. Det har inte varit vanligt tidigare i fråga om premieobligationslån. Om man nyligen gett ut ett premieobligationslån som har fått en annan marknadssättning än den nominella, då är det kanske inte heller rimligt, har fullmäktige tyckt, att det emitteras till någon annan kurs än den som är etablerad på marknaden. En kund som har obligationer kan hela tiden lösa in dem och få det nominella beloppet tillbaka. Men man har en fördel jämfört med andra köpare genom att man inte behöver begränsa sina köp till 100 obligationer, som gäller normalt, utan dessutom kan få förvärva ett antal obligationer som grundar sig på tidigare innehav. Men en tidigare innehavare kan givetvis inte ges andra villkor än dem som gäller på marknaden i övrigt.

Fru talman! Den marknadskurs som statsrådet hänvisar till vet man egentligen ingenting om förrän lånet har givits ut och man sett vad obligationerna kommer att kosta i börshandeln. När ett nytt lån har givits ut kan man i och för sig ha en indikation på att det kommer att stiga i värde, men det måste ändå vara det som är sporren för obligationsköpare. Och de är många. Ibland är det faktiskt människor som hela sitt liv köpt obligationer, för 50, 100 och numera 200 kr. Det är naturligtvis riktigt att de har möjlighet att lösa in obligationerna och få sina 200 kr. tillbaka. Men jag tycker det är ett dåligt besked. Har dessa köpare ställt upp tidigare och hjälpt staten med pengar och fortfarande vill göra det, borde de kunna få byta sina gamla obligationer som det står 200 kr. på mot nya som det står 200 kr. på. Det finns inget skäl, statsrådet, att de skall 57 tvingas att betala 8 kr. utöver det nominella värdet den dag de vill byta! De kanske inte kommer att ställa upp mera. De kanske vill satsa på någonting annat framöver och inte ställer upp den dag staten behöver låna pengar igen.
Fru talman! Jag tror att sporren för dem som köper obligationer i första hand är de vinster man kan få vid utlottningar, inte att kursen kan komma att etableras på en högre nivå än vid emission. Jag tror heller inte, Wiggo Komstedt, att det är någon som kan påstå sig ha förlorat på de obligationer man köpt i den aktuella utgivning som Wiggo Komstedt åberopar.
Fru talman! Det är säkert riktigt att man köper obligationer för att få vara medi dragningarna. Men just av det skälet är det inte rimligt att man skall ta en bit av den eventuella vinst som kan erhållas i förhållande till det nominella värdet. Den dag man vill lösa in sina obligationer kan förutsättningarna mycket väl ha ändrats så att man inte får mer än 200 kr. för dem. Har man köpt dem genom mellanhand eller på något annat sätt är det en annan sak, men har man köpt dem av riksgäldskontoret den dag de gavs ut, har man rätt att få 200 kr. tillbaka, och då är det inte vettigt att de från början skall kosta 208 kr. Jag hoppas att obligationsköparna kommer att vara mycket ljumma i fortsättningen, så att staten inservad detta innebär den dag man behöver låna pengar. Jag vet att det inte är aktuellt i dag att staten behöver tigga och be människor att köpa obligationer, som man behövde tidigare. Men det kan komma andra tider, statsrådet, och då tycker jag att det inte är rimligt att man handskas så här med dem som ställt upp under många år.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har — med hänvisning till regeringens beslut om kollektiva försäkringar för en tid sedan — frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att konkurrensen i praktiken kan bevaras inom försäkringsbranschen. Jag är för min del övertygad om att efterfrågan på nya kollektiva försäkringslösningar kommer att öka och att försäkringsbolagen därför också får ett ökat intresse av att erbjuda grupplösningar av olika slag. Jag utgår ifrån att kollektiven kommer att utnyttja konkurrensen mellan bolagen för att få den försäkringsutformning och de villkor som är bäst för medlemmarna. Jag vill tillägga att jag har svårt att se det rimliga i att genomföra begränsningar av en ideell förenings rätt att välja avtalspart för ett försäkringsavtal. Jag finner med hänvisning till vad jag nu har anfört inte att några särskilda åtgärder är påkallade.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Redan från början vill jag säga att jag självfallet inte har någonting emot att LO-medlemmar eller andra får billiga hemförsäkringar, men den metod som man nu har börjat tillämpa kan dels kortsiktigt innebära att det blir dyrt att vara hemförsäkrad, dels och framför allt bli långsiktigt förödande, eftersom den kan få som effekt att marknaden tappar all konkurrens. Statsrådet säger att han inte kan se det rimliga i att genomföra begränsningar i en ideell förenings rätt att välja avtalspart. Men detta är faktiskt just vad han gör. Han säger nämligen: Ni får teckna sådana avtal, under förutsättning att den enskilde medlemmen får reservera sig. Det är att gå litet baklänges till väga, tycker jag. Om man ser hur facket har misslyckats med att informera sina medlemmar om att de är kollektivanslutna till socialdemokraterna, kan man ju misstänka att det kommer att bli ett stort misslyckande på det här området också och att många människor kommer att bli dubbelförsäkrade. Jag har ställt frågan därför att den är berättigad. Det har visat sig att framför allt förbund inom LO har tenderat att ensidigt teckna sina försäkringar hos ett enda företag. Jag har ett självupplevt exempel. På Kockums i Malmö sade man nej till försäkringar som var bättre än hos det försäkringsbolag som facket i allmänhet brukar teckna sina försäkringar hos. Detta måste på något sätt påtalas. Om vi skulle hamna i den situationen — risken är stor — att vi bara får ett enda bolag här i landet som tecknar hemförsäkringar, blir det precis som i alla andra länder där det bara finns ett enda bolag: mycket dyrare för de enskilda människorna.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till etableringstillstånd för de tandläkare vid Malmö tandläkarhögskola vilka kan bli utan arbete efter nedläggningen av grundutbildningen vid skolan. För privatpraktiserande tandläkares anslutning till den allmänna tandvårdsförsäkringen gäller särskilda regler. Dessa regler fastställdes av riksdagen i december 1985. Det ankommer i första hand på riksförsäkringsverket att pröva ansökningar om s.k. etableringstillstånd. Riksförsäkringsverkets beslut kan överklagas till regeringen. Enligt uppgift från riksförsäkringsverket har nyligen vissa frågor rörande situationen vid tandläkarhögskolan i Malmö diskuterats i den till verket knutna s.k. obs-gruppen. I denna grupp ingår representanter för riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges tandläkarför bund. I den mån ansökningar om etableringstillstånd från berörda tandläkare inkommer till riksförsäkringsverket prövas de av verket. Vid prövningen medverkar obs-gruppen. Frågan om etableringstillstånd prövas således av riksförsäkringsverket. Regeringen skall inte ingripa i handläggningen. Några sådana åtgärder från min sida som frågeställaren efterlyser är alltså inte aktuella i dag.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om jag misstänker att en del tandläkare i Malmö inte kommer att visa någon större förtjusning. 1984 beslöt man att antalet platser i grundutbildningen av tandläkare skulle minska. Beslutet var korrekt, av två skäl: vi hade fått för många tandläkare, och man får som regel besparingseffekter endast om man lägger ned en hel skola. Däremot kan det fortfarande ifrågasättas om det var bäst att lägga ned just skolan i Malmö. Nu blir tandläkare i Malmö arbetslösa. De tandläkarutbildare som haft halvtidstillstånd att verka som privattandläkare kommer i flera fall att förlora tillståndet, och de som utbildat på heltid får inte verka som tandläkare. Tandläkare som varit statligt anställda för att utbilda tandläkarstuderande i stället för att själva driva en praktik får alltså nu som tack av staten inte längre arbeta som tandläkare. Förbudet för tandläkare att praktiskt verka inom sitt yrke innebär en kopia av ett medeltida skråväsende som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Det är ungefär lika intelligent som om jag skulle säga att de svetsare på Kockums i Malmö som blir utan arbete inte får jobba i Malmö därför att det finns för många svetsare där. Men man kommer aldrig att lägga fram något sådant förslag. Fru talman! Det kostar staten ingenting att ge etableringstillstånd till de tandläkare som nu blir arbetslösa i Malmö. Häromåret beviljade man ett stort antal sådana tillstånd i Helsingfors, och jag hoppas att man kommer att göra detsamma i Malmö. Låt Malmötandläkarna själva bestämma om de vill prova sina vingar, och låt inte ett obegripligt förbud stoppa dem. Fri konkurrens är bra för tandläkarna, men det är framför allt bra för svenska folkets tandhälsa.

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att sjukvårdshuvudmännen kan bedriva allmänna hälsokontroller fullt ut med decentraliserad organisation på flera enheter inom varje landstingsområde. Socialstyrelsen har — efter en försöksverksamhet under flera år i bl.a. Kopparbergs och Östergötlands läns landsting — beslutat om allmänna råd om allmän hälsokontroll med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer. Ansvaret för den organiserade hälsokontrollen bör enligt socialstyrelsen åvila en central enhet inom varje landsting. Härutöver bör finnas erforderligt — Prot. 1985/86:142 antal secreeningenheter som svarar för de primära hälsokontrollundersök 15 maj 1986 ningarna. Den centrala enheten bör svara för samverkan så att kompletteran OLE Rand Zz Sr E de undersökningar och andra uppföljande åtgärder planeras på ett enhetligt m de allmänna hälsokontrollerna sätt. Det ankommer på strålskyddsinstitutet enligt strålskyddslagen att ge tillstånd att bedriva radiologiskt arbete och att inneha röntgenutrustning. Enligt vad jag har inhämtat har strålskyddsinstitutet ännu inte behandlat en framställning från Kalmar läns landsting om tillstånd att bedriva allmänna hälsokontroller med mammografi. Behandlingen av ärendet sker i samråd med socialstyrelsen. Avslutningsvis vill jag framhålla att det ankommer på de ansvariga myndigheterna att handlägga sistnämnda fråga. Några åtgärder från min sida anser jag inte påkallade.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag är inte nöjd, men jag hade kanske inte väntat mig att socialministern skulle svara så mycket annorlunda, eftersom hon i så fall kunde bli anklagad för ministerstyre. Jag har väckt den här frågan för att belysa hur våra myndigheter agerar för att centralstyra och hålla tillbaka opinion emot ett sådant förfarande som det aktuella. Kalmar läns landsting, som ligger långt framme inom detta område, har beslutat att bygga ut resurserna för allmänna hälsoundersökningar med mammografi på ett decentraliserat sätt på tre ställen i länet. Socialstyrelsen, som är rådgivande myndighet, har gett ut anvisningar om ett centraliserat system, som framgår av svaret. Socialstyrelsen är rådgivande och har inga befogenheter att vägra något landsting att genomföra undersökningar som man vill. Det organ som har makten och skall besluta om tillstånd är strålskyddsinstitutet. Socialstyrelsen har begärt hos strålskyddsinstitutet att institutet skall säga nej. Det har SSI nu också gjort — det meddelades i nyhetssändningarna kl. 21i går kväll. Landstinget har inte vägrats att starta verksamheten med hänsyn till strålskyddsrisker, utan därför att socialstyrelsens anvisningar ej följs. Socialstyrelsen har gjort sin bedömning utifrån medicinska synpunkter. SSI har alltså sagt nej av medicinska skäl. Jag menar att SSI i detta fall har överträtt sina befogenheter och satt sig på landstinget. Om landstinget tvingas följa de centrala direktiven, blir det dyrare för landstinget och sämre för patienterna. Mot denna bakgrund borde socialministern, som ytterst ansvarig för sjukvården, ändå kunna agera. Jag frågar om inte socialministern är beredd att vidta åtgärder som verkar i den riktningen att vi får en ordning som ger bättre sjukvård för den enskilde och som blir effektivare och billigare för samhället. Nuvarande ordning är orimlig.
Fru talman! Det är viktigt att vi har en bra sjukvård för den enskilde, och det är angeläget att mammografiundersökningen byggs ut över hela landet. Men det är också väsentligt att vi följer de regler som föreskrivs. Eftersom det är strålskyddsinstitutet som från sina utgångspunkter har att fälla det avgörande utslaget är det viktigt att vi också följer institutets beslut. Men jag vill säga att det är angeläget att vi kan bygga ut mammografiverksamheten.

Fru talman! Socialministern uttalar sig här för en utbyggnad av mammografiverksamheten, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Men om hon har en sådan positiv syn på mammografiundersökningen, måste man ändå fråga sig om riktlinjerna är rimliga. Det finns alltså lokala ambitioner att ligga långt framme på det här området, vilket är i linje med vad socialministern själv anser. Men dessa lokala ambitioner hålls tillbaka på grund av stelbenthet och prestige hos centrala myndigheter. Tycker socialministern att vi skall ha det på detta sätt, och är riktlinjerna rimliga? Strålningen kommer att vara densamma vare sig man gör undersökningarna på ett ställe i ett län eller på tre ställen i länet. En centralisering blir dessutom dyrare och sämre för patienterna.

Fru talman! Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att en genomgång görs för vilken praxis som skall råda vid sena aborter. I betänkandet Familjeplanering och abort redovisas en utvärdering av socialstyrelsens handläggning av sena aborter. Abortkommittén konstaterade därvid att socialstyrelsen i varje enskilt fall gjort en saklig prövning av skälen för och emot abort på det sätt som avsetts i förarbetena till abortlagen. Det är självfallet mycket viktigt att föräldrarna får en balanserad och korrekt information som grund för sitt ställningstagande till abort. I diskussionen om fosterdiagnostik aktualiseras en rad frågeställningar av medicinsk-etisk natur. Inseminationsutredningen har i uppdrag att närmare undersöka de principiella och etiska spörsmål som fosterdiagnostiken aktualiserar och analysera de problem som är förknippade med en eventuell lagstiftning i detta ämne. Jag kan avslutningsvis också nämna att socialstyrelsen inom kort kommer ut med en faktarapport om fosterdiagnostik och med allmänna råd om information och stöd till föräldrar.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. 15 maj 1986 Min fråga gäller — det vill jag betona — sena aborter efter 18:e veckan. En abort så sent i graviditeten är ytterst påfrestande. Men om ”synnerliga skäl” föreligger, skall abort beviljas. I dag beviljas alla ansökningar där man uppger befarad fosterskada som ett —; Om industripolitiska synnerligt skäl. Man låter föräldrarnas egen uppfattning gälla. Men verklig — satsningar för Blekinge heten visar att föräldrarna inte alltid fått en korrekt bild av hur fosterskador — län na ser ut. Exempel visar att föräldrarna inte fått de rätta proportionerna på skadan och därför valt abort på delvis felaktiga grunder. Detta är allvarligt också från allmänmänsklig synpunkt. Om det är så att allt som kan anses som avvikelse från det normala klassas som ett synnerligt skäl för en sen abort, då kan man fråga sig om det inte föreligger risk för att vi underkänner människovärdet hos alla som inte är fullständigt s.k. normala. Riksdagen har också uttalat sig i dessa frågor. I socialutskottets betänkande 1984/85:11 sades klart ”att fosterskada naturligtvis inte automatiskt” kan betraktas som ett sådant synnerligt skäl”. Man utgick från att socialstyrelsen skulle göra en individuell prövning. Dessutom ville utskottet att socialstyrelsen skulle ge en preciserad redovisning för sin praxis vid bedömningen av vad som anses vara synnerliga skäl för abort. Det var ett klart besked från riksdagen. Men ingen förändring av praxis har skett. Ingen redovisning har gjorts. När kommer det som riksdagen uttalat att ske?
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har ställt en interpellation till mig om träindustrins framtid. På grund av utlandsresa kan jag inte besvara interpellationen inom föreskriven tid. Den kommer att besvaras vid riksdagens sammanträde den 26 maj kl. 12.00.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig om vilka industripolitiska satsningar regeringen ämnar föreslå för Blekinge län. Regeringen har redan medverkat i flera satsningar för att utveckla näringslivet i Blekinge. Det gällert.ex. etableringen av Elektronikcentrum i Svängsta och Verkstadstekniskt centrum i Karlskrona. Regeringen är beredd till ytterligare insatser i Blekinge. Dessa insatser måste emellertid ske i nära samverkan med det privata och kooperativa näringslivet, kommuner och länsmyndigheter, de fackliga organisationerna, 63 m.fl. Diskussioner förs för närvarande med företrädare för dessa intressenter om ett antal konkreta projekt.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Industriministern är ju väl informerad om situationen i Blekinge och det akuta läget när det gäller sysselsättningen och den stora arbetslösheten. Det är visserligen riktigt att regeringen har medverkat till vissa satsningar i Blekinge, men regeringen och staten har också medverkat till att minska verksamheten vid de statliga institutioner som finns i länet. Å andra sidan har regeringen gjort de kompletterande satsningar som nämndes, och det är bra. Jag tror att satsningen på Elektronikcentrum i Svängsta och Verkstadstekniskt centrum i Karlskrona måste kompletteras med att Blekinge får antingen en högskola eller en högskolefilial. Det är enligt min uppfattning nödvändigt för att vända utvecklingen i Blekinge. Industriministern sade att regeringen är beredd till ytterligare satsningar i Blekinge. Jag förstår att industriministern inte vill avslöja vad de pågående diskussionerna gäller, så det tänker jag inte fråga om. Naturligtvis ser jag detta som positivt. Men det är inga småsatsningar som krävs i Blekinge, utan det måste ske större satsningar. Jag skulle i det avseendet helt kortfattat vilja bidra med några tips till industriministern. I Karlskronavarvet, där man ju har gjort en kraftig bantning, borde man bibehålla sin tekniska kunskap i fråga om tillverkning av vindkraftverk. Jag tycker att regeringen och staten skulle göra en ordentlig satsning på det området. Man borde satsa dels på en fortsatt forskning för att ytterligare öka kunnandet, dels på en produktion. Energiministern, som befinner sig här i kammaren, har ju uttalat att vindkraften skall ingå som en del i ett program när kärnkraften skall avvecklas. Varför då inte bevara detta kunnande? Elektrifiering av järnvägen Karlskrona— Kristianstad, som trafikutskottet för några år sedan uttalade sig om, skulle vara en vettig satsning. Detta är några åtgärder — jag skulle kunna räkna upp fler, men min taletid är ute.
Fru talman! Jag vill gärna tacka herr Måbrink för att han i sitt inlägg tog upp konkreta frågor, och jag kan tillägga att regeringen verkligen tar situationen i Blekinge på allvar. Det framgår bl.a. av att Blekinge under de senaste åren har erhållit väsentligt högre belopp i form av ordinarie lokaliseringsstöd, räknat per invånare, än något annat län utanför stödområdet. Jag har flera gånger i riksdagen sagt att industrilänet Blekinge är ett sargat industrilän som behöver insatser. Men näringslivet, inte minst det privata, måste ställa upp. Jag har sagt, och jag upprepar det: Om ett svenskt storföretag är berett att göra en investering i Blekinge i stil med vad som skett i Uddevalla och Malmö, är regeringen beredd att ställa upp med samma villkor som på dessa orter.
Fru talman! Jag kan vara överens med industriministern om att det i första — 15 maj 1986 hand är den privata företagsamheten som lagt ner industrier och kraftigt minskat antalet anställda. Det är ju det stora problemet och det som orsakat arbetslösheten. Vi vet att Ericssons utfärdat varsel om att 270 anställda — jag tror att det gäller så många — skall avskedas och att 600 personer skall tvingas till korttidsvecka. Detta måste naturligtvis förhindras, och det är viktigt att man ställer krav även på de privata företagen i Blekinge — det är helt klart. Sedan tror jag inte att man skall ha några illusioner om att de privata företagen har något som helst socialt ansvar. Trots det är det väldigt viktigt att regeringen pressar på, så att företagen får klart för sig att de har ett ansvar för att göra andra satsningar i Blekinge.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat utbildningsministern om regeringen kommer att tillmötesgå Höglandsskolans begäran om ekonomiskt bidrag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Stiftelsen Höglandsskolan har anhållit att regeringen förklarar Höglandsskolan berättigad till statsbidrag som fristående skola på grundskoleoch gymnasieskolenivå. Ansökningen har remitterats till skolöverstyrelsen. Sedan skolöverstyrelsen yttrat sig över ansökningen kommer regeringen i vanlig ordning att pröva ansökningen utifrån de kriterier som riksdagen lade fast dels under riksmötet 1982 83:1) om skolor med enskild huvudman m.m., dels under riksmötet 1983 84:118) om fristående skolor på gymnasial nivå.

Fru talman! Jag får tacka minister Göransson för svaret, även om det inte gav något besked om hur regeringen kommer att handla när det gäller Höglandsskolan. För ett par veckor sedan hade Bengt Göransson och jag en debatt här i kammaren om huruvida socialdemokraterna behandlade de fristående skolorna generöst eller inte. Då hävdade statsrådet bestämt att regeringen uppträtt generöst. När det nu gäller Höglandsskolan har man ett utmärkt tillfälle att bevisa det. För en tid sedan beslutade Helsingforss kommunfullmäktige att återupprätta Höglandsskolans högstadium och gymnasium för att skolan skulle få tillbaka den särprägel som den haft sedan 1930-talet, nämligen med alla klasser från årskurs 1t.o.m. gymnasiet. Det är en skolform som både elever och lärare trivs bra med och ser som en alldeles speciell tillgång. Skolan har också lyckats med att engagera föräldrarna på ett sätt som är helt unikt. För 65 att skolan skall kunna återuppstå som vertikal skola krävs emellertid att också staten tar sin del av ansvaret för eleverna och går in med bidrag. Bengt Göransson vill inte ge besked utan hänvisar till skolöverstyrelsens ställningstagande. Regeringen har ibland, som statsrådet tidigare hävdat, hamnat på en annan linje än den som SÖ:s majoritet förordat. Det är därför rimligt att anta att regeringen ändå har en uppfattning om värdet av Höglandsskolan, om den får fortsätta sin verksamhet som vertikal skola. När det gäller SÖ:s beslut i frågan kommer man inte att vara klar förrän i samband med budgetframställningen. Budgeten brukar presenteras under de sista dagarna i augusti. Därför är det naturligtvis fullständigt omöjligt för Höglandsskolan att planera sin verksamhet för hösten. Höglandsskolan behöver besked nu. Jag vill därför återigen fråga skolministern: Kan inte skolminister Göransson ge något besked, så att Höglandsskolan kan starta sin planering?
Fru talman! Nej, jag har inga möjligheter att frångå den korrekta och rimliga behandlingsordning som ansökningar av detta slag bör bli föremål för. Det förutsätter att skolöverstyrelsen får tillfälle att avlämna ett yttrande. Därefter kommer regeringen alltså att behandla ansökan.
Fru talman! Är Bengt Göransson ändå villig att under hand samråda med skolöverstyrelsen, som i första vändan kommer att behandla detta ärende den 6 juni? Höglandsskolan måste få ett besked för att kunna åstadkomma en rimlig planering. Som det nu är kommer det formella beslutet att dröja ända till dess att petitan avlämnas i augusti. Är Bengt Göransson villig att tidigare ta de kontakter som behövs för ett beslut?
Fru talman! Det som för mitt vidkommande närmast kommer att ske när det gäller Höglandsskolan är följande. Företrädare för skolans stiftelse har bett att få träffa mig, och jag har överenskommit med dem att så skall ske.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig när regeringen avser att låta påbörja bygget av det permanenta Wasamuseet. Inledningsvis vill jag nämna att jag delar åsikten att den nuvarande byggnaden inte uppfyller alla krav som erfordras för att skeppet skall kunna bevaras på ett tillfredsställande sätt. Wasaprojektet är det dyraste bland de byggnadsprojekt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde som enligt byggnadsstyrelsens plane ring nu är aktuella för igångsättning det närmaste året. Kostnaden för Prot. 1985/86:142 projektet är beräknad till omkring 150 milj.kr. i dagens prisläge. 15 maj 1986 Det goda sysselsättningsläget inom byggsektorn i Helsingforssområdet och det begränsade investeringsutrymmet totalt sett medför behov av viss återhållsamhet vad gäller nya åtaganden. Ett projekt i Wasas storleksordning kommer att ta betydande del av det tillgängliga investeringsutrymmet i anspråk och kommer härigenom att påverka möjligheterna att genomföra andra angelägna byggnadsprojekt. Möjligheten att påbörja Wasaprojektet under kommande budgetår bereds för närvarande. Jag är därför inte nu beredd att redovisa en tidpunkt när projektet kan komma i gång.
Fru talman! Jag ber att få tacka Bengt Göransson för svaret. För någon månad sedan skickade byggnadsstyrelsen ut ett informationsblad som inleds på följande sätt: ”Som Ni kanske vet har byggandet av det nya museet för regalskeppet Wasa försenats på grund av brist på pengar i statskassan. Enligt de tidigare planerna skulle grundläggningsarbetena ha påbörjats före årsskiftet 1985 1986. Den tidplan som byggnadsstyrelsen och Sjöhistoriska museet nu arbetar efter innebär att de förberedande markarbetena startas i höst, schaktoch grundläggningsarbetena i januari 1987. Det nya museet kommer då att stå färdigt till sommaren 1990 i stället för 1989 som planerades tidigare. Som Ni säkert har hört är vi samtidigt oroade över att Wasa inte mår bra i sitt nuvarande skjul. Där finns inga möjligheter att hålla den temperatur och den luftfuktighet som är lämplig för skeppet. Det är därför mycket viktigt att byggandet inte försenas ytterligare.” Jag vill tacka Bengt Göransson för att han instämmer i den uppfattning som byggnadsstyrelsen, jag och många andra har, dvs. att det nuvarande provisoriet inte är bra. Det har gått så långt att flera av de vetenskapsmän som är inblandade i konserveringsarbetet befarar att skadorna på skeppet blir definitiva. Jag har ställt frågan till statsrådet Göransson för att få besked om den tidplan som byggnadsstyrelsen och Sjöhistoriska museet arbetar efter just nu — och som finns publicerad i en mycket vacker broschyr — kan hålla. Jag tolkar svaret så att statsrådet Göransson räknar med att kunna återkomma med ett sådant besked att denna tidplan håller. Är det riktigt?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar är jag inte beredd att i kammaren i dag uttala någon starttidpunkt. Jag avstår alltså från att göra ytterligare kommentarer utöver det jag har sagt i mitt svar.
Fru talman! Det är bra att kulturministern i de fortsatta samtalen med finansministern påminner om att detta är, såvitt jag vet, det enda museum i Sverige som är helt självbärande på grund av inträdesavgifternas storlek, 67 vidare att det är vårt mest populära turistmål och slutligen att detta bygge kommer att sträcka sig över en fyraårsperiod — och då skall man inte bara titta på sysselsättningsläget just i dag. Jag vill alltså ge allt stöd åt Bengt Göransson i hans fortsatta kamp för att övertyga finansministern om att detta bygge måste komma i gång nu.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka ungdomarnas möjligheter att få gymnasieplats i Helsingforss län. För en dryg månad sedan svarade jag på en interpellation av Pär Granstedts partikollega Larz Johansson som bl.a. gällde intagningskapaciteten för gymnasieskolan i hela landet. Jag kunde då redovisa vilka åtgärder regeringen är beredd att vid behov vidta. Pär Granstedts fråga avser fördelningen på län av den totala intagningskapaciteten. Denna fördelning ankommer på skolöverstyrelsen . I sammanhanget vill jag nämna att SÖ i enlighet med ett uppdrag från regeringen har inkommit med en redovisning av den preliminära intagningen till gymnasieskolan inför höstterminen 1986. Rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag är inte på detta stadium beredd att uttala mig om behovet av åtgärder.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

Där kunde Larz Johansson konstatera att med den uppläggning som regeringen har är det risk för att många elever kommer att ställas utan gymnasieplats. Strax därefter kunde vi i Helsingforsspressen se stora rubriker som på ett kraftfullt sätt bekräftade dessa farhågor. Den preliminära intagningen visar att 1 000 å 2 000 ungdomar ställs utan gymnasieplats i Helsingfors. Det var därför som jag ställde min fråga. Att då hänvisa till SÖ är inte särskilt meningsfullt, därför att SÖ inte kan fördela mer gymnasieplatser än vad statsmakterna tilldelar. Man kan alltså inte begära att SÖ skall lösa Helsingforss gymnasieplatsbehov på övriga landets bekostnad. Det enda sättet att ge någon substans åt det löfte som gavs i regeringsdeklarationen i höstas, dvs. att alla ungdomar skall ha möjlighet till gymnasieplats, är att se till att det blir tillräckligt många gymnasieplatser. Nu bereds SÖ:s rapport i regeringskansliet, och det är bra. Men jag tycker att det är märkligt att statsrådet i slutet av sitt svar säger: ”Jag är inte på detta stadium beredd att uttala mig om behovet av åtgärder.” Det är väl ändå så att — Prot. 1985/86:142 resultatet, när det gäller både Helsingfors och andra delar av landet, visar att 15 maj 1986 om man skall komma ens i närheten av det löfte som vi utläser ur regeringsdeklarationen, så krävs det betydande åtgärder. Jag tror att ett uttalande om behovet av åtgärder, ett löfte som kan lugna alla de ungdomar som nu står utan gymnasieplats — och inte vet om de får chansen till en gymnasieplats — vore i högsta grad på sin plats nu. Det är inte lyckligt att ställa tusentals ungdomar inför den ovisshet som den nuvarande situationen har skapat.
Fru talman! För mindre än 14 dagar sedan fick regeringen beskedet från SÖ om hur den preliminära intagningen har gått. Det gäller alltså den preliminära intagningen, och ändringar kan ske på grundval av vårterminsbetyget. Det är således inte så lätt att omedelbart avgöra vilket behov som föreligger. Vilka latituder det här rör sig om framgår ju också av Pär Granstedts fråga. Där sägs i något sammanhang att det kan vara 1 000 platser för litet, och i ett annat sammanhang att det kan vara 2 000 platser för litet. Vi måste få rimlig tid att bereda denna fråga innan vi tar slutlig ställning.
Fru talman! Jag har inte begärt något detaljerat besked från regeringen. Jag inser att det kanske kan ta mer än 14 dagar för regeringen att exakt bestämma sig för hur man skall tackla det här problemet. Anledningen till att det finns latituder, som jag angivit i min fråga, är att redovisningen är sådan. Men oavsett om det är 1 000, som Dagens Nyheter angav den 16 april, eller om det är 2 350 som ställs utanför, vilket Svenska Dagbladet angav samma dag, så visar det ändå att situationen är ganska alarmerande. Det är alltså fråga om en mycket stor andel ungdomar som nu riskerar att ställas utan gymnasieplats. Jag tror att det skulle vara fullt tillräckligt om utbildningsministern här kunde säga att man kommer att skjuta till gymnasieplatser så att man kan klara det här problemet på ett rimligt sätt. Det borde i alla fall regeringen och departementet kunna komma underfund med på de 14 dagar som har gått sedan SÖ:s redovisning lämnades in.
Fru talman! Regeringen har klargjort i årets regeringsförklaring att den avser att ställa upp som mål att bereda alla ungdomar under 20 år plats i gymnasieskola. Ett närmare besked går inte att ge i dag.
Fru talman! Precis: Regeringen har sagt att man avser att ställa upp som mål att bereda alla ungdomar gymnasieplats. Däremot hittar man inte någonting i budgetpropositionen som skulle skapa dessa förutsättningar, och det var orsaken till Larz Johanssons interpellation. Nu ser vi att tusentals ungdomar hotas att bli ställda utanför. Då undrar 69 många: Vad innebär i realiteten regeringens uttalade avsikt att sätta upp som mål att bereda alla ungdomar plats i gymnasieskolan? Innebär det att man kommer att se till att alla ungdomar får plats i gymnasieskolan, eller kommer detta att läggas till högen av vackra mål som inte fått någon reell innebörd?

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka planer som finns på svensk sida att delta i det japanska projektet Human frontier program. Enligt Pär Granstedt skall Human frontier program ta upp frågor av global karaktär som miljöfrågor, naturresurshushållning och befolkningsfrågor. Informationerna om projektet är ännu knapphändiga. Det sägs att premiärminister Nakasone avsåg ta upp frågan vid Tokyomötet. Projektet omnämns inte i kommunikén från toppmötet. Enligt vår ambassad i Tokyo är projektet ännu på planeringsstadiet, och inget är klart om tänkt utformning eller medverkan. De frågor som projektet skall omfatta, enligt uppgifter som står till buds, är frågor som i hög grad sysselsätter svenska forskare och som är av intresse för den svenska allmänheten. Reaktorolyckan i Sovjetunionen påminner oss alltför väl om miljöföroreningarnas globala karaktär. Till dess mer blir känt om Human frontier program avvaktar vi från svensk sida med att ta ställning till ett eventuellt deltagande.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

Inte desto mindre bör man kunna konstatera att detta är ett mycket intressant initiativ. Bakgrunden är de andra initiativ som tagits om globala forskningsprojekt, t.ex. det amerikanska beryktade SDI-projektet, som vi i dagligt tal brukar kalla för Stjärnornas krig. Det här skulle vara ett projekt av ungefärligen samma karaktär men med inriktning på de stora mänskliga överlevnadsfrågorna. I Europa har vi ett liknande stort projekt, nämligen Eureka-projektet, som är inriktat på högteknologi. Det vore olyckligt om forskningsintresset alltför mycket styrdes in på försvarsprojekt av typ SDI, alltså egentligen rent destruktiv forskning, eller högteknologiska projekt. Dessa är givetvis nödvändiga, men de handlar egentligen litet om överflödsfrågor.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att förskollärarutbildningarna i Uppsala och Borås återupptas. Riksdagen fattade våren 1984 beslut om att utbildningen av förskollärare skulle avvecklas vid universitetet i Uppsala och vid högskolan i Borås fr.o.m. höstterminen 1984. Beslutet fattades mot bakgrund av att antalet platser i förskollärarutbildningen i landet bedömdes vara för stort i förhållande till förutsebara arbetsmarknadsbehov och att minskningen borde göras vid universitet eller högskolor där utbildning av klasslärare inte fanns — detta senare för att samverkan mellan lärarutbildningarna för förskolan och grundskolan skulle kunna vidareutvecklas. Sedan nämnda beslut fattades har antalet platser minskats ytterligare. Trots detta har ett stort antal nybörjarplatser, framför allt vid högskolan för lärarutbildning i Helsingfors, inte kunnat besättas. Den mest angelägna åtgärden för närvarande synes därför vara att få kvalificerade sökande till de utbildningsplatser vi har i dag. Socialstyrelsen har inför universitetsoch högskoleämbetets arbete med planeringen för kommande budgetår redovisat ett ökat behov av utbildade förskollärare. UHÄ kommer att presentera sina förslag med anledning härav isin anslagsframställning senare i år. För egen del får jag därför anledning att återkomma till frågan i budgetpropositionen nästa år.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret även på denna fråga. Riksdagen fattade ju beslut om nedläggning av förskollärarutbildningen i Uppsala och Borås. Bl. a. centern motsatte sig detta av flera skäl. Ett av skälen var att vi misstänkte att nedläggningen skulle leda till en försämrad flexibilitet om behovet skulle förändras. Vid tidpunkten för beslutet föreslog vi samma neddragningar som regeringen föreslog, men vi gjorde en annorlunda fördelning och förordade att alla utbildningsinstitutioner skulle bibehållas. Om man gjort på det sättet hade det varit ganska lätt att vidga utbudet för den händelse behovet av förskollärare skulle öka. Nu har det inträffat att 7 behovet ökat, och man önskar väl att man hade haft dessa bägge utbildningsanstalter kvar. Jag kan också göra den reflexionen med anledning av svårigheterna att rekrytera sökande just till Helsingfors, att det även ur denna synpunkt hade varit klokt att, som vi föreslog, minska litet grand på utbildningen bl.a. i Helsingfors för att kunna bibehålla den utbildning som skedde i Uppsala och Borås. Det är mycket sannolikt att vi då hade haft ett större totalt antal sökande än vi har för närvarande. Nu får vi denna gång inget besked av utbildningsministern om möjligheterna att återuppta utbildningen i Uppsala och Borås, utan besked skall ges först i budgetpropositionen. Låt mig då bara säga att jag tycker att regeringen borde ta sig en allvarlig funderare på om inte den kapacitetsökning som av allt att döma behövs när det gäller förskollärarutbildningen bör åstadkommas just genom att man återupptar förskollärarutbildningen på de här båda platserna. Det är väldigt viktigt att man har en decentraliserad struktur på förskollärarutbildningen, så att man klarar försörjningen över hela landet. Uppsala hade dessutom byggt upp en värdefull forskning på förskoleområdet som kanske inte helt har dött ut utan som skulle kunna tas till vara. Ett tillskott i Västsverige genom utbildning i Borås hade också varit bra, plus att den här utbildningen har stor betydelse för högskolan i Borås.

Fru talman! Pär Granstedt sade i sitt inlägg att han anser att utbildningen av förskollärare i Borås skall återupptas. Jag vill då nämna att det har väckts en motion här i riksdagen i år där förslag läggs fram om att utbildningen av förskollärare i Borås skall tas upp. Den motionen har avstyrkts av utbildningsutskottet enligt ett justerat betänkande, med motiveringen att ingenting nytt framkommit sedan riksdagen senast behandlade frågan. I en reservation framhåller Pär Granstedt tillsammans med Larz Johansson att motionen inte nu bör föranleda någon riksdagens särskilda åtgärd utan avslås.
Fru talman! Det hade ju varit bra, när nu utbildningsministern ändå åberopar reservationen, att han hade återgivit reservationens väsentliga delar. Det väsentliga budskapet i den reservation som jag tillsammans med Larz Johansson har skrivit är nämligen att det har framkommit någonting nytt, till skillnad mot vad utskottet säger. Det har uppstått ett ökat behov, och därför finns det anledning att pröva frågan om ett återupptagande av förskollärarutbildningen i såväl Borås som Uppsala. Det är vad vi säger i reservationen. Men, säger vi också, vi förutsätter att regeringen återkommer till frågan. Det är anledningen till att vi inte anser att riksdagen på stående fot skall fatta detta beslut utan att ärendet skall beredas i vanlig ordning. Jag måste säga att jag utgick från att utbildningsministern hade läst hela reservationen, och därför förvånar det mig att han inte återgav också den väsentliga delen. Om utbildningsministern inte har läst hela reservationen utan var i god tro, när han yttrade sig, så kanske det finns anledning till en — Prot. 1985/86:142 diskussion med utbildningsministerns rådgivare. 15 maj 1986

Fru talman! Jag tackar invandrarministern för detta svar. Det är utomordentligt glädjande att denna arbetsterapeut, som är tysk medborgare, nu har fått uppehållstillstånd. Jag blev uppringd alldeles innan jag gick hit till kammaren av advokaten, Sven Junzell, som har överklagat utvisningsbeslutet. Han kunde alltså meddela detta glädjande besked. 173 Men den andra delen av frågesvaret är inte riktigt lika positiv. Gullan Lindblad har i sin fråga tydligt redogjort för den byråkrati som råder och som denna tyska flicka blev utsatt för. Hon begick misstaget att ansöka om permanent uppehållsoch arbetstillstånd sedan hon hade haft ett årslångt tillstånd här i Sverige. Hon fick omedelbart avslag från myndigheten i fråga. Då gick det inte att ändra på detta beslut utan att gå klagovägen, så att statsrådet tvingades ingripa i frågan sedan Gullan Lindblad hade tagit upp frågan här i riksdagen och berört detta särskilda fall. Jag vill nu fråga statsrådet om hon är beredd att inför kammaren här och nu ange några synpunkter på denna stelbenta ärendebehandling. Jag upprepar: Om en utländsk medborgare har ett arbetsoch uppehållstillstånd här och arbetar i ett s.k. bristyrke — arbetsterapeuter är det särskilt ont om i sjukvården i Värmland — skall då vederbörandes okunnighet om svenska förhållanden leda till dessa konsekvenser?

Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till frågan som Gullan Lindblad har ställt — det är för kort om tid för att här läsa upp den. Hon har inriktat sig just på detta med bristyrken. När det föreligger en brist på 30 å 35 arbetsterapeuter inom sjukvården i ett län, då tycker man att den myndighet som handhar arbetstillstånden borde kunna vägleda vederbörande, så att inte hon eller han hamnar i den grottekvarn som en byråkrati eller myndighetsutövning så ofta innebär. Det är väl alldeles uppenbart att det föreligger behov av att förändra regelsystemet här. När nu statsrådet har fått detta exemplifierat och varit tvungen att justera det hela, hoppas jag att en regeländring snabbt kommer till stånd.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringens avståndstagande från ”tanken att Sverige skulle åta sig att lagra andra länders kärnavfall” står fast. Svaret på denna fråga är ja.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Dahl för svaret på min fråga. Den här gången, när jag säger att jag vill tacka för svaret, menar jag det verkligen. Det är ett väldigt glädjande svar. Det är ett kort svar, men det är ett bra svar. Jag utgår naturligtvis ifrån att detta svar innebär att regeringen kommer att avslå Svensk Kärnbränslehanterings begäran att få ta in och lagra västtyskt MOX-bränsle i Sverige. De planerna har ju väckt stor oro, eftersom det skulle innebära att Sverige trots allt tog emot utländskt kärnavfall, må vara under speciella omständigheter. Dessutom är MOX-bränslet betydligt svårhanterligare ur många synpunkter än vanligt högaktivt avfall, vilket som bekant är svårhanterligt nog. Planerna har som sagt väckt stor oro och väldigt mycket bekymmer, och därför är det med stor glädje som jag noterar det här svaret. Jag utgår ifrån att min tolkning, att svaret innebär nej till begäran om att föra in MOX-bränsle, är en riktig tolkning.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om jag är beredd överväga om en riksomfattande kampanj för insamling av miljöfarliga batterier av alla slag borde genomföras. Mitt svar är ja. Näringslivet har ett direkt ansvar att initiera och genomföra de nödvändiga insamlingsinsatserna. Utgångspunkten från samhällets sida är att utsläppen i miljön av främst kvicksilver och kadmium på sikt skall upphöra. Den målsättning som angavs vid riksdagsbehandlingen innebär att kvicksilverutsläppen skall minskas med 75 Jo räknat från år 1984 till år 1987. För att uppnå denna målsättning måste ett antal åtgärder vidtas. De miljöfarliga batterierna bör snarast ersättas med andra batterityper. En effektiv insamling av batterier måste också ske för att miljöolägenheterna snabbt skall kunna minskas. De berörda branscherna har tilldelats ansvaret att själva välja på vilka sätt utsläppsminskningarna skall kunna nås. Jag har nu kunnat konstatera att man inom branschen inte kommit i gång med tillräckliga åtgärder för att uppnå målsättningen. Med anledning av detta har jag kallat branschen till överläggningar den 27 maj. Det är nu på tiden att branschen tar det ansvar den tilldelats för att lösa detta viktiga miljöproblem.

Fru talman! När riksdagen behandlade dessa frågor uttalades mycket klart att huvudansvaret ligger på branschen att svara för att ta vara på det miljöfarliga avfall man ger upphov till genom sin verksamhet. Självfallet betyder inte det att samhället, stat och kommun, saknar ansvar. I själva verket är staten och kommunerna, med de uppgörelser och planer som nu finns, beredda att ta den del av ansvaret som på något naturligt sätt vilar på dem. Det är när det gäller branschens ansvar som åtagandena hittills är otillräckliga. Det räcker inte att branschen är beredd att ta ansvar för en del av informationsinsatserna. Branschens ansvar sträcker sig längre. Nu hoppas jag att branschen skall förstå att det inte går att slingra sig undan längre. Jag hoppas att vi vid den sammankomst vi skall ha den 27 maj skall kunna nå en uppgörelse. Annars måste vi naturligtvis överväga andra åtgärder för att förmå branschen att ta detta ansvar.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

När det är färdigt hoppas jag att kunna presentera ett paket för en lösning i dess helhet av denna mycket allvarliga miljöfråga.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat finansministern om regeringen är beredd att verka för att den omistliga naturresurs som vår åkermark är utnyttjas för energigrödor i den utsträckning den inte i nuläget behövs för produktion av mat och på så sätt minska vårt beroende av kärnkraften. Frågan har överlämnats till mig. Från allmän synpunkt är det angeläget att den åkermark som inte behövs för vår livsmedelsförsörjning kan nyttiggöras på annat sätt. Odling av energigrödor är ett intressant alternativ. På lång sikt kan energigrödorna sannolikt få en relativt stor betydelse i det svenska energisystemet. Inom det nu gällande treåriga energiforskningsprogrammet är detta ett prioriterat område, och betydande resurser har därför satsats därpå. Målet med insatserna är att vid programperiodens slut göra en första utvärdering av energigrödornas potential och ekonomi. Ett viktigt led i denna utvärdering är den rapport som statens energiverk nyligen lämnat om utvecklingsarbetet avseende energiskogsodlingar. Energiforskningsutredningen kommer att inom kort lämna sitt förslag till program för den fortsatta forskningen och utvecklingen inom energiområdet. I motoralkoholkommitténs uppdrag ingår bl.a. att bedöma förutsättningarna för produktion av alternativa drivmedel, främst s.k. motoralkoholer, ur jordbruksprodukter. Kommittén skall dessutom överväga förutsättningarna för användning av energigrödor för andra ändamål inom energiområdet än produktion av motoralkoholer. Prot. 1985/86:142 <motoralkoholkommitténs arbete föreligger finns underlag för att bedöma

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för ett mycket positivt svar. Det står i svaret att det är angeläget att marken nyttiggörs och att det här gäller ett intressant alternativ. Jag tolkar svaret på det sättet att regeringen är beredd att medverka till att vi får en tidsmässig samordning. Faran ligger bildligt talat i att kon kan dö medan gräset växer. Jordbrukets problem är i dag akuta, och det var nog finansministern mycket medveten om när han gjorde sitt uttalande. I svaret står det att energigrödorna på lång sikt kan få stor betydelse. Då gäller det att hitta lösningar, så att dessa två ting kan mötas på ett sådant sätt att inte stora arealer läggs ned, innan de nyttiggörs på det sätt som vi tycks vara helt överens om. Jag vill bara ställa en kompletterande fråga till miljöoch energiministern: Är regeringen beredd att medverka till att det tidsmässigt blir en sådan samordning att vi på ett optimalt sätt kan utnyttja vår åkermark?
Fru talman! Regeringen är självfallet beredd att medverka till att det blir förnuftiga lösningar på viktiga samhällsproblem. En fördel med odling av energiskog på åkermark är att denna skog kan odlas på ganska dåliga åkermarker och med användning av förhållandevis litet bekämpningsoch gödningsmedel. På det sättet blir det ett bidrag till lösningen av en del miljöproblem. Nu förhåller det sig ju så, att Ivar Franzén har ovanligt goda förutsättningar att själv medverka i det här arbetet, eftersom han är ledamot av energirådet, energiverkets styrelse och motoralkoholkommittén.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Dahl för det kompletterande svaret. Bara en liten synpunkt. Det gäller energiskogen. Jag delar uppfattningen så långt att energiskogen på marginell åkerjord av sämre kvalitet kan vara ett bra alternativ. Samtidigt binder det ändå åkerjorden under en viss växtcykel. Det aktuella problemet i dag, att vi genom reaktorolyckor i andra länder kan få delar av vår åkermark skadad på sådant sätt att vi inte kan nyttja den, är ytterligare ett argument för att försöka bibehålla all god åkermark i sådan kondition att den redan med ett års eller en månads varsel kan användas för matproduktion igen.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att jag uppfattade Ivar Franzéns fråga så, att han undrade över hur vi skulle kunna utnyttja den mark som inte behövs för produktion av mat.
Fru talman! Frågan gällde det. Jag nämnde energigrödor i min fråga. Med energigrödor menar jag i första hand inte energiskog. Det är en odling som endast marginellt kan beröra vår goda åkermark. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi är överens även om den frågan. Det är inte den goda åkermarken som vi skall använda till energiskog. Då skulle det bli en bundenhet som kan vara mindre bra ur beredskapssynpunkt.

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig hur stor del av priset på den kärnkraftsproducerade elen som är avsedd att täcka sannolika ersättningskrav från Danmark vid en kärnkraftsolycka i Barsebäck. Låt mig först erinra om att Sverige när det gäller skadeståndsansvar för atomolyckor har ratificerat den s.k. Pariskonventionen och den s.k. tilläggskonventionen. Enligt Pariskonventionen är innehavaren av en kärnteknisk anläggning ansvarig för skador upp till ett visst belopp för varje olycka. Enligt tilläggskonventionen utgår supplerande ersättning av statsmedel i den mån ansvarighetsbeloppet enligt Pariskonventionen inte förslår till full ersättning åt de skadelidande. Bestämmelser om atomansvarighet finns för svensk del i atomansvarighetslagen . Denna bygger på Pariskonventionen och tilläggskonventionen. För innehavare av en kärnteknisk anläggning i Sverige är ansvarigheten enligt denna lag begränsad till 500 milj.kr. för varje atomolycka. Anläggningsinnehavarna är skyldiga att ha en försäkring som skall täcka deras skadeståndsansvar, utom i de fall särskild statsgaranti har utfärdats. Försäkringen skall godkännas av försäkringsinspektionen och i vissa fall av statens kärnkraftsinspektion. För att garantera försäkringstäckningen finns i Sverige Svenska atomförsäkringspoolen. Det sammanlagda beloppet av ersättningar från anläggningsinnehavaren och staten som kan utgå enligt Parisoch tilläggskonventionerna till följd av en olycka uppgår till 3 miljarder kronor för skada som uppkommit i bl.a. Sverige, Danmark, Norge och Finland. Om detta belopp inte förslår till full ersättning för uppkommen skada, bereds enligt 33 § atomansvarighetslagen gottgörelse av statsmedel enligt grunder som fastställs i särskild lag. Av denna redogörelse för ersättningar i händelse av en kärnkraftsolycka framgår att beroende på olyckans omfattning kan ersättning utgå såväl från anläggningsinnehavaren som från staten. Frågan kan därför inte ges ett enkelt svar i form av öre per kilowattimme. Den försäkringspremie som betalas ingår dock i elpriset.

Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Det är ju innehållsrikt. Man kan bli väldigt lugn när man ser belopp som 500 miljoner och 3 miljarder och tänka att nu är det här avklarat. När vi här i riksdagen fattar beslut brukar vi vilja veta vad beloppen avser. Då kan man fråga sig vilka värderingar som ligger till grund här. Är det ett visst antal kor som inte kan beta ute, eller är det en viss åkerareal som man inte kan använda eller ett visst antal hem, osv.? Vi får ju ständigt höra att kärnkraftselen är så oerhört billig. Om vi föreställer oss att det skulle hända någonting - eftersom det ju kan göra det i Barsebäck t.ex., hur värderar man då de skador som kan uppstå? Hur värderar vi att stora arealer åkermark inte kan användas under mycket lång tid framåt? Hur värderar vi att människor måste lämna sina hem, kanske för alltid eller åtminstone för resten av deras eget liv? Och hur värderar vi framtida förändringar hos människor och djur? Det är när vi börja ställa oss de här frågorna som vi förstår orimligheten i kärnkraftstekniken. Håller inte statsrådet Birgitta Dahl med mig om att händer det någonting i Barsebäck så blir det näst intill omöjligt att ersätta det danska folket för de uppkomna skadorna?
Fru talman! Om en sådan olycka som Görel Thurdin nu talar om skulle inträffa, vid Barsebäck eller någon annan av de svenska anläggningarna, så är det faktiskt enligt min mening andra än ekonomiska frågor som är de helt avgörande. I perspektivet av det mänskliga lidande och den miljöförstörelse som då skulle kunna uppstå tycker jag inte att de ekonomiska frågorna är särskilt intressanta — även om det är bra att även de finns reglerade i lag. Naturligtvis är de medmänskliga och de ekologiska problemen de allt överskuggande att ta itu med i en sådan situation. Självfallet är det också därför som vårt arbete är inriktat på att till varje pris undvika en sådan olycka.
Fru talman! Jag uppskattar att Birgitta Dahl sade det hon sade på slutet, att det egentligen handlar om någonting helt annat än kronor och öre per kilowattimme. Det jag har velat visa med min fråga är just det orimliga i att påstå att kärnkraftsel skulle vara en billig och en rimlig energikälla.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat försvarsministern om export av röntgenblixtmaskiner är godtagbar med hänsyn till Sveriges åtagande enligt icke-spridningsavtalet och Sveriges nedrustningspolitik i övrigt. Frågan är | föranledd av vissa pressuppgifter om export av röntgenblixtmaskiner. Prot. 1985/86:142 Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på 15 maj 1986 | frågan. Om exporten av rönt

Fru talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Tyvärr var det inte särskilt upplysande. Det är ju ett elände med alla dessa frågor som bereds inom regeringskans | liet vilket förhindrar debatt om dem, hur viktiga de än är. Ibland har man en känsla av att graden av god vilja litet grand är det som avgör. För en stund sedan diskuterade vi en fråga som gällde import av kärnkraftsavfall till Sverige. Den bereds för närvarande i regeringskansliet... Jag ser att statsrådet skakar på huvudet. Gör den inte det? Jag trodde att det fanns en ansökan från SKBF, men den kanske inte har nått regeringskansliet än? Frågan är i alla fall inte färdigberedd, såvitt jag förstår. I det fallet kunde man ändå lämna ett besked, och det var jag glad för. I det här fallet kan man däremot inte lämna något besked, och det tycker jag är synd. Detta är nämligen en fråga som har ganska stor principiell räckvidd. Röntgenblixtmaskinerna är intressanta att använda vid utveckling av kärnvapen. Det har förekommit export av röntgenblixtmaskiner till länder som kan vara aktuella i sådana sammanhang: Indien och Pakistan, och det talast.o.m. om Sydafrika och en del andra länder som det finns anledning att ställa sig tveksam till. Man har hållit sig under en viss kapacitetsgräns som har bedömts som skapande en viss säkerhet på kärnvapenspridningsområdet, men vi vet att man i Storbritannien och USA har sett mycket striktare på det här än i Sverige. Nu har Indien begärt att få importera röntgenblixtmaskiner med mycket stor kapacitet, som definitivt kan vara aktuella för kärnvapenutveckling.

Jag kan försäkra att vi också i de enskilda ärendena tillämpar en ytterst strikt praxis.
Fru talman! Det är nog inte svar på det jag frågade om. Jag tycker att det var bra att regeringen införde sådana regler som innebär att röntgenblixtmaskiner med större kapacitet än 500 kilovolt måste prövas som krigsmateriel. Några förbättringar måste ju också ske med tiden — oavsett vilken regering som sitter — i och med att ny kunskap kommer till. Jag tycker inte att detta är något motiv beträffande vad vi nu diskuterar, om de regler som gäller är tillräckliga eller om man också bör pröva röntgenblixtmaskiner med lägre kapacitet än 500 kilovolt. Nu exporterar man med förkärlek röntgenblixtmaskiner på 450 kilovolt, och det är tveksamt om man kan anse att de är så oskyldiga när det gäller utvecklingen av kärnvapen att man kan se denna export som helt problemfri. Det var alltså detta som jag ville ha besked om. Jag uppskattar den åtgärd som regeringen vidtog, men är regeringen beredd att skärpa praxis ytterligare så att även mindre röntgenblixtmaskiner kan komma till prövning?
Fru talman! Det sker alltid — åtminstone i den här regeringen — en fortlöpande granskning av vilken typ av utrustning som skall bli föremål för sådan prövning, och det sker då och då förändringar.
Fru talman! Det låter ju bra. Men jag vet inte hur mycket jag vågar tolka in i det uttalandet — om det är ett löfte av Birgitta Dahl att åtminstone ta sig en allvarlig funderare på om man borde skärpa reglerna och se till att också mindre röntgenblixtmaskiner än på 500 kilovolt tas upp till prövning och klassas som krigsmateriel. Det är vad jag försöker få fram något slags besked om.

Fru talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minimera bilismens dioxinutsläpp. Inom ramen för naturvårdsverkets s.k. dioxinprogram har nyligen mätningar utförts för att utröna om bilavgaser innehåller dioxiner. Undersökningarna har haft en mycket begränsad omfattning, och mätresultaten är också av andra anledningar osäkra. Mätningarna visar att utsläpp av dioxiner i små mängder sker från dagens bilpark. Undersökningen visar också att katalysatorrenade avgaser ej innehåller dioxiner i mätbara halter. De skärpta avgasreningskrav som tidigare antagits av riksdagen kommer således, såvitt nu kan bedömas, att innebära att utsläppen av dioxiner med bilavgaser minskar väsentligt. Det är angeläget att vi så snart som möjligt får en samlad bild av dioxinutsläppen från olika slag av motorfordon. De nu företagna mätningarna kommer därför att kompletteras med ytterligare mätningar. Regeringen kommer att noga följa resultaten av de fortsatta mätningarna och därvid pröva alla möjligheter att minimera utsläppen av dioxiner från biltrafiken.

Fru talman! Jag får först tacka miljöoch energiministern för svaret. Trots att man nu har infört skärpta krav på avgasrening är det helt klart att den övervägande delen av fordonen i den svenska bilparken ännu inte kör med blyfri bensin. Alltså släpper man ut dioxiner som härrör från tillsatsmedel i denna icke blyfria bensin. Det skulle därför ha varit intressant att från statsrådet ha fått höra vilka offensiva åtgärder man tänker sig för att få till stånd en snabbare övergång till blyfri bensin och katalytisk avgasrening. Det finns naturligtvis en hel rad åtgärder som är möjliga att vidta inom skatteområdet och andra områden. Min fråga gällde egentligen vad man rent konkret ville göra. Statrådet har ju förklarat att regeringen hyser en mycket god vilja till att mycket snabbt komma till rätta med dessa problem efter de ytterligare undersökningar som skall företas. Men vari består rent konkret den goda viljan och hur kommer den att yttra sig?
Fru talman! Låt mig först deklarera att jag ser utomordentligt allvarligt på de varningssignaler som har kommit. Det är bara några veckor sedan jag muntligt fick uppgifterna från naturvårdsverkets generaldirektör, när verket först hade noterat dessa resultat. I går fick vi den första skriftliga rapporten från naturvårdsverket. Ännu så länge är, som jag sade, resultaten otillräckliga. Vi driver nu på utredningsarbetet för att så snabbt som möjligt kunna få en uppfattning om hur ett offensivt program skall utformas. Även om vi ser till att så många bilar som möjligt utnyttjar blyfri bensin i största möjliga utsträckning, kommer vi dess värre under ganska lång tid framåt att också ha andra bilar trafikerande våra vägar. Vi måste ju göra något åt detta problem. När det gäller att förmå människor att utnyttja möjligheten att använda blyfri bensin finns det mycket att göra. En sak är att bilisterna tar eget ansvar och verkligen köper blyfri bensin där det är möjligt. En annan är att den bensinhandel som har blyfri bensin själv talar om att den säljer sådan. Jag tycker att bensinhandlarna kunde göra minst lika stora skyltar som talar om att de har blyfri bensin som de vid priskrig använder för att tala om priset på bensin. Vi har slutligen också nyligen gett ——-.
Den medgivna taletiden för detta anförande är tyvärr slut.
Fru talman! Jag har verkligen inte beskyllt statsrådet för eller ens antytt att det skulle vara fråga om senfärdighet eller någon form av fördröjande av rapporten. Om man nu har fattat ett beslut om en övergång till blyfri bensin och om man ser att — som statsrådet påpassligt påpekade — det folkliga ansvaret inte tasi tillräcklig utsträckning, menar jag att man som politiker och statsråd inte kan låta sig nöja med det. Man måste naturligtvis vara beredd att i så fall själv gå till offensiv. Det är den typen av åtgärder jag efterlyser. Jag vill höra vad statsrådet egentligen tror att regeringen kommer att företa sig om dessa förväntningar på det folkliga ansvaret inte infrias.
Fru talman! Jag blev kanske litet för ivrig i mitt förra inlägg. Får jag komplettera med upplysningar om några insatser som vi faktiskt redan har vidtagit. För att påskynda introduktionen av blyfri bensin har vi t.ex. alldeles nyligen fattat beslut som skall underlätta för handeln i glesbygden — där man ofta bara har en enda bensinpump — att bekosta en ytterligare pump och därmed kunna sälja blyfri bensin. Vi har överläggningar med branschen — då menar jag både bensinbranschen och motorbranschen — för att driva på dess arbete. Men om nu enskilda människor inte i tillräcklig utsträckning tar det personliga ansvar de borde ta, då tycker jag faktiskt, Paul Lestander, att vi som politiker också har ett ansvar att bilda opinion i de här frågorna. Det kan vi göra tillsammans, Paul Lestander och jag.
Fru talman! Självfallet skall vi fullgöra vår opinionsbildande roll och utnyttja vår styrka i frågan. Men om inte detta skulle hjälpa — om Birgitta Dahl och Paul Lestander inte räcker till — då får man inte vara främmande för att med lagstiftningsåtgärder eller med skatterabatter och andra stimulansåtgärder försöka få fram ett önskvärt resultat.

Fru talman! Hugo Hegeland, Gunilla André och Wiggo Komstedt har frågat om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att fyra interner avvikit under teaterverksamhet utanför anstalt. Jag har inhämtat att teaterverksamheten började inom ramen för anstaltens fritidsverksamhet. Samtliga interner som deltog i projektet hade mycket strikt verkställighet med få möjligheter till permissioner. I ett senare skede kom emellertid verksamheten att bedrivas utanför anstalt. Kriminalvårdsstyrelsen har förklarat att man i fortsättningen inte Prot. 1985/86:142 kommer att bedriva detta slag av fritidsverksamhet utanför anstalt för sådana 15 maj 1986 intagna som det här gäller. Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell. Omågärle menyn
Fru talman! Justitieministerns svar på min fråga är beklämmande. Det uttrycker den veliga och världsfrånvarande vårdideologi som präglar svensk kriminalvård. Hur i all världen kan man tro att fångar, dömda för grova narkotikabrott, skall återanpassas till samhället genom självförverkligande på scenen? Det är ju inte fråga om människor som är psykiskt skadade utan om intelligenta personer som blivit miljonärer på försäljning av narkotika, som sedan ödelagt många ungdomars liv. När jag tidigare i år besökte kriminalvårdsanstalten i Norrköping fick jag se otroliga säkerhetsåtgärder. Här rastas fångarna i friska luften blott två och två under bevakning av beväpnade vakter. Efter ett par år måste fångarna skiljas och omplaceras för att förhindra gemensamt planerad flykt. Men på Kumla gör man precis tvärtom. Där förvandlar sig fängelsedirektören till teaterdirektör och ger sig tillsammans med en avdelningsinspektör ut på turné med fem grova brottslingar, av vilka två skulle förpassas ur riket när de avtjänat sitt långvariga straff. Göteborgspolisen, som förvisso har sinne för humor, visste inte om den skulle skratta eller gråta när den — först efter fem timmar — fick larm om rymningen. Och då sitter teaterdirektören, förlåt, fängelsedirektören på Kumla, och försöker ursäkta sig med att han lämnat fångarna ensamma i ett rum, förlitande sig på att de skulle respektera en olåst dörr, över vilken stod FÖRBJUDEN UTGÅNG! Varför har man då inte satt upp denna skylt över varenda dörr på Kumla och slopat alla välbeväpnade vakter? Det resande teatersällskapet skulle avsluta sin turné med en föreställning, till vilken hela justitiedepartementet var inbjudet. Föreställningen skulle ges som exempel på framsynt arbete med fångar på tunga anstalter. Vilken ironi med narkomani! Jag vill fråga: Beklagar justitieministern att han gick miste om denna fångarnas fängslande föreställning av pjäsen ”I väntan på Godot”? Nu bjuder Sverige i stället hela världen på föreställningen ”I väntan på förrymda fångar”. Skäms inte justitieministern över svensk kriminalvård?

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det är i stor utsträckning grova brottslingar som i dag är intagna på våra kriminalvårdsanstalter. Det torde råda en allmän uppfattning om att de under strafftiden skall få en human behandling. Däremot reagerar allmänheten mot vad den anser vara tecken på slapphänthet och menlöst handlande. Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Händelser som urholkar människors förtroende för kriminalvårdens möjligheter att utföra sina åligganden skadar inte bara kriminalvården som sådan utan även rättsväsen 85 det i dess helhet. Den aktuella rymningen, som jag åberopade i min fråga, skedde under en teaterföreställning som internerna turnerade med. Hur kan något sådant få hända? — Så här får det inte gå till. — Detta är allmänna kommentarer. Här rörde det sig om grova brottslingar. Då duger det inte att med en axelryckning hänvisa till det vackra vårvädret, som måste ha varit en övermäktig frestelse för de intagna. Jag hade i min fråga till statsrådet ställt frågan om gällande praxis för övervakning är till fyllest. Jag har inte fått något svar. Måhända är ändå svaret ett svar. Eftersom verksamheten upphört är någon åtgärd inte aktuell, men — om jag får tolka detta — annars skulle det väl ha varit aktuellt?

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Sverige är fantastiskt! Så lyder en slogan. Så låter det uppenbarligen också när de internationella narkotikasyndikaten tolkar sin syn på Sverige. Många knarkkurirer skickas fram och in i Sverige via Helsingborg. Få blir ertappade, och blir de gripna så vet de redan att vad som väntar dem i Sverige är en ganska hygglig tillvaro även under fängelsetiden. Fritidsaktiviteter och permissionsförhållanden gör det också ganska lätt att rymma, vilket kurirerna vet när de påbörjar sina Sverigeresor. Att jag gör dessa påståenden från internationella utgångspunkter beror på att det återigen var fyra utländska medborgare som rymde under de uppmärksammade förhållandena i Göteborg — alla fyra dömda för grova narkotikabrott, alla fyra internationella brottslingar, namnen på alla fyra är kända. Svenska folkets syn på vår rättssäkerhet får sig en allvarlig knäck när sådant här händer som nu senast i Göteborg. Det talas i Sverige ganska mycket om rasism, men är det inte just sådana här händelser som föder — ganska onödigt — rasistiska omdömen hos stora delar av svenska folket? Vår undfallenhet mot dem som är dömda för grova narkotikabrott skapar säkert jordmån för ett sådant synsätt. Justitieministern ger inte mycket av hopp i sitt svar. Det är direkt negativt till åtgärder. Återigen har den socialdemokratiska regeringen visat sin inställning till alla dem som har barn, ungdomar och andra anhöriga som drabbats av knarkhandlarnas verksamhet.
Fru talman! Det var väldigt vad Hugo Hegeland tog i. Jag är inte lika munter som han, när han raljerar om vad som har inträffat i det här fallet, som dels är alldeles unikt, dels — som jag ser det — är ett allvarligt fall. Att klara ut den formella bakgrunden är inte regeringens sak. Det är kriminalvårdsstyrelsen som med stöd av de regler som gäller beslutar om behandlingen av de intagna i kriminalvårdsanstalt. Om man i det här fallet har följt gällande regler granskas för närvarande av justitieombudsmannen. Gunilla André har förstått mitt svar alldeles korrekt. Om kriminalvårdsstyrelsen inte hade förklarat att man inte skall fortsätta med verksamheten, skulle jag naturligtvis ha tagit upp frågan om en ändring av reglerna.

Fru talman! Det är klart man blir upprörd när man får ett så lamt och oengagerat svar av justitieministern om denna upprörande händelse. Den är ju höjden av enfald. Låt mig citera andra lika omdömesgilla personer som vi i moderata samlingspartiet. Kriminalinspektör Bengt Persson vid Göteborgspolisen säger: ”Det här är ett enda stort spex.” Däremot säger Marianne Håkansson, som är överdirektör vid kriminalvårdsstyrelsen: ”Det vackra vädret på måndagen måste ha varit en övermäktig frestelse för dem.” Det är ju fullständigt nonsens. Från fångarnas sida har man klagat och sagt att de kände sig som om de blivit utnyttjade. En har uttalat att kriminalvårdsstyrelsen i eget syfte har utnyttjat fångarna. Det måste ha varit direkt tjänstefel att handla så som regissören säger att man gjort. Han har jobbat och turnerat tillsammans med fångarna under ett helt år. De ”hann lära känna varandra, fatta sympati för varandra — de hann bli ett gäng”. Det är ju just det man skall förhindra inom kriminalvården!

Fru talman! Jag tackar justitieministern för det kompletterande svaret. Jag är glad över att justitieministern verkligen ser allvarligt på den här frågan. Vidare tycker jag att det är bra att frågan nu är föremål för granskning, så att vi kan klara ut hur det förhåller sig i det här fallet. Det inträffade har ju upprört väldigt många människor.

Fru talman! Nej, justitieministern, detta är inte någonting unikt. Vi har många exempel på konstiga saker som händer när det gäller svensk kriminalvård och dem som är dömda för grova brott. Polisen har inga pengar till att bedriva spaning. Man har väldigt svårt att få de resurser som behövs. Det är klart att jag förstår att man upplever situationen som väldigt besvärande. Man vet att bilnumren på de bilar som man bedriver spaning med är kända. Men man har inte resurser, så att man kan —som det heter leasa bilar för att inte bli igenkänd. Nej, i stället får man alldeles i onödan använda sina resurser till att jaga denna typ av brottslingar, som får en så unik möjlighet att rymma. Tror justitieministern att polisen under sådana förhållanden upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla? Den frågan vill jag gärna ha ett svar på.
Fru talman! Björn Körlof har frågat mig om jag, mot bakgrund av vad som har kommit fram i massmedia, anser att åklagarkommitténs förslag om en sammanläggning av Falu och Borlänge åklagardistrikt kan ligga till grund för den framtida åklagarorganisationen i området. Åklagarkommitténs betänkande om den lokala åklagarorganisationen har nyligen överlämnats till mig. Betänkandet kommer att remissbehandlas. Det är därför självfallet alldeles för tidigt för mig att kommentera kommitténs förslag.
Åklagarkommittén har nyligen framlagt sitt betänkande. Av pressuttalanden i Dalarna framgår tydligt att kommitténs överväganden och förslag vad gäller organisationen i Falun och Borlänge icke grundats på sakliga informationer och rationella krav på organisationsutformningen. Anser justitieministern, mot bakgrund av vad som framkommit, att kommitténs förslag i denna del kan ligga till grund för den framtida åklagarorganisationen i området?
Jag utgår emellertid från att det material och de överväganden som kommittén har redovisat sammanställda med de synpunkter som remissinstanserna kommer att lämna blir ett fullgott beslutsunderlag för statsmakternas framtida ställningstaganden till förslagen.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret på min fråga. Svenskt utredningsväsende har av hävd ett gott anseende när det gäller oväld, saklighet och kompetens. En av åklagarkommitténs viktigaste uppgifter var — jag citerar direkt ur direktiven — att ”lägga fram förslag till en organisation i stort som i större utsträckning än vad som är fallet i dag kan bidra till en effektivare användning av resurserna inom åklagarväsendet”. Mot denna bakgrund var det med utomordentligt stor häpnad jag tog del av åklagarkommitténs argumentering både för en sammanslagning av Falu och Borlänge åklagardistrikt och för lokaliseringen av den nya myndigheten till Borlänge. Av olika uttalanden i lokalpressen har också framgått att motiven för detta inte är av den karaktären att de egentligen tål en saklig granskning. Kommitténs argumentering i denna del innehåller ett betydande antal felaktigheter och ofullständiga redovisningar. Dessutom vittnar den — i varje fall i denna del — om okunnighet om hur åklagare fungerar, om vilka kontaktorgan de har och om vilka de skall samarbeta med. Man underlåter att redovisa att en distriktsåklagare som stått till förfogande sedan 1974 i praktiken alltid har tjänstgjort i Falun, varför Falun liksom Borlänge egentligen är ett treåklagardistrikt. Det faktum att domstolen, som finns i Falun, är ett av åklagarnas viktigaste samarbetsoch kontaktorgan nedvärderas. Man nämner inte att de militära mål som emanerar från Dalaregementet i Falun handläggs av tingsrätten där. Att polisens alla viktiga resurser på länsnivå finns i Falun nämns knappast. Särskilt gäller det ekoroteln, som justitieministern har anledning att betrakta som särskilt betydelsefull. Narkotikaroteln, tekniska roteln, trafikavdelningen och länshäktet finns i Falun. Även länsstyrelsen, exekutionsväsendet osv. finns där. Frågor om restider och kostnader tar man över huvud taget inte upp till en ordentlig diskussion. Jag utgår från att justitieministern, precis som han säger i svaret, vid sin senare prövning av frågan har tagit till sig ett sakligt riktigt underlag och att åklagarkommitténs bedömning då underkänns av justitieministern.

Fru talman! Hans Rosengren har frågat mig om jag är beredd att verka för en förbättring av konsumentskyddet när det gäller de s.k. trepartsförhållanden som kan uppkomma vid kreditköp, så att konsumenten inte kan hållas ansvarig för en annan parts försummelser. Inom justitiedepartementet har vi sedan en tid tillbaka uppmärksammat det problem som Hans Rosengren har tagit upp. Frågan är också aktuell i en dom som nyligen har meddelats av högsta domstolen. I domen, som gällde ett av säljaren pantsatt avbetalningskontrakt, sade högsta domstolen att särskilda krav på klarhet och tydlighet får ställas på en underrättelse till konsumenten om att kontraktet är pantsatt. Domstolen fann att konsumenten i det aktuella fallet varit i god tro när det gällde säljarens rätt att uppbära betalning och avslog därför finansieringsföretagets krav på betalning. Det viktiga i sådana här fall är att konsumenten verkligen blir upplyst om att han inte så att säga kan göra upp räkningen med sin säljare, utan att betalning i stället måste riktas till finansieringsföretaget. Enligt vad jag har inhämtat avser konsumentverket att ta upp överläggningar med företrädare för bilindustrin och finansieringsföretag och att över huvud taget se över de rutiner som tillämpas. Det måste självfallet vara ett intresse också för finansieringsföretagen att konsumenten inte riktar sin betalning till säljaren. Jag tror att det bästa sättet att förbättra konsumentens ställning i dessa fall är att sprida information om vad som gäller. Jag utgår från att den översyn som konsumentverket avser att göra kommer att medföra att det problem som Hans Rosengren har tagit upp därmed får en tillfredsställande lösning.

Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för ett positivt svar. Åtskilliga människor har drabbats ekonomiskt mycket hårt beroende på bristfällig lagstiftning på detta område. Det finns bl.a. ett par uppmärksammade fall i Kristinehamn, där personer tvingas betala husvagnar som de inte förfogar över. Justitieministerns svar kan inte tolkas på annat sätt än att dessa brister i konsumentskyddet skall undanröjas. Jag är därför, fru talman, mycket nöjd med det svar jag har fått.

Fru talman! Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att se till att tävlingar i ”dvärgkastning” inte får förekomma i Sverige. Den företeelse som Margareta Persson tar upp lär gå ut på att man skall tävla om att kasta kortvuxna människor så långt som möjligt. Om någon verkligen vill ta upp en sådan tävling här, förefaller det mig både dumt och meningslöst. Dessutom delar jag Margareta Perssons uppfattning att det här är ägnat att kränka människovärdet. Om inte reglerna i allmänna ordningsstadgan eller bestämmelserna i brottsbalken om brott mot liv och hälsa skulle vara tillräckliga kan jag tänka mig annan lagstiftning.

Fru talman! Jag vill tacka för det positiva svaret. Denna djupt kränkande och förnedrande hantering av människor har blivit något slags folknöje i bl.a. Australien och England. Riskerna är stora för att attityderna till kortväxta men också till andra handikappade snabbt kan försämras. Det är kränkande och förnedrande att människor skall skratta åt kortväxta. Denna handikappgrupp har fått lida nog av människors fördomar. Ett finskt bolag lär i sommar åka runt i Finland och visa upp dessa tävlingar på olika marknader. Vissa uppgifter tyder nu på att detsamma skall ske i Sverige. Enligt tidningsuppgifter har vissa polischefer i vårt land redan gett sitt tillstånd, medan andra har vägrat. Det är alltså viktigt att det klargörs vilka regler som gäller i vårt land, så att denna hantering aldrig får förekomma här. Om gällande lagstiftning inte räcker måste man se till att något passande lagrum får en annan utformning. Kan jag alltså tolka statsrådets svar så att dessa s.k. tävlingar inte kommer att tillåtas i Sverige?

Fru talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen kommer att avvisa ett förslag från statskontoret om att flytta SMHI:s verksamhet från Sundsvalls-Härnösands flygplats. Vi har i dag två organisationez i Sverige för vädertjänst, en civil och en militär, som båda kräver bl.a. stora framtida teknikinvesteringar. I syfte att effektivisera vädertjänsten har statskontoret tillsammans med SMHI och chefen för flygvapnet på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till samordning och samverkan. Statskontoret har föreslagit att ett för de båda organisationerna gemensamt produktionssystem införs och att antalet regionala produktionsställen minskas från sju till tre. Statskontoret har förordat ett lokaliseringsalternativ som innebär att SMHI:s verksamhet vid Sundsvalls-Härnösands flygplats flyttas till Luleå. Frågan om samordning av den civila och militära vädertjänsten bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag är väl medveten om det bekymmersamma sysselsättningsoch befolkningsläget i såväl Timrå kommun som på andra orter i skogslänen. Regeringen har i sin regeringsförklaring markerat att regionalpolitiken skall intensifieras. Jag kan konstatera att statligt lokaliseringsstöd till Timrå kommun fr.o.m. 1982 utgått med drygt 37 milj.kr.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Svaret är tyvärr inte direkt förpliktande. Västernorrland är ett län i kris och har mycket negativ sysselsättningsoch befolkningsutveckling. Därför är det speciellt allvarligt varje gång länet drabbas av eller hotas av ytterligare bortfall av arbetstillfällen och service. Statskontorets förslag om samordning av den civila och militära vädertjänsten och därav följande förslag att flytta SMHI:s verksamhet från Sundsvalls-Härnösands flygplats utgör ett nytt hot mot både sysselsättning och service. 33 personer är verksamma hos SMHI där. De skulle förlora sina arbeten och tvingas flytta. Personalen har med rätta reagerat hårt mot detta hot om tvångsförflyttning. Flygplatsen ligger i Timrå kommun, som har drabbats av kännbara företagsnedläggelser under senare år. Arbetslösheten där är den högsta i Västernorrlands län — ett län som alltså har hög arbetslöshet. SMHI ger även värdefull service genom att man där tillhandahåller lokala tjänster till bl.a. vägverket, turistnäringen, yrkesfiskare och lantbrukare. Uppdragsverksamheten vid flygplatsen ger SMHI viktiga intäkter och har tyngdpunkten i södra Norrland. Inom SMHI bedömer man det som troligt att man kommer att kunna öka denna verksamhet och öka intäkterna. SMHI ger alltså både värdefull service och värdefull sysselsättning i en hårt drabbad region. Det är därför viktigt att alla som har ansvar för regional utveckling och rättvisa arbetar för att verksamheten skall bli kvar. Även de som ser frågorna ur andra synpunkter har motsatt sig flyttningen. SMHI och dess generaldirektör har ju kraftigt vänt sig mot förslaget.
Fru talman! Jag utgår från att Martin Olsson är väl medveten om att jag inte kan lämna svar när det gäller ärenden som icke är färdigberedda. I det här fallet föreligger ett utredningsförslag. Vi skall nu gå igenom detta — och vad man har sagt från olika berörda parter och myndigheter. Det pågår också olika former av uppvaktning. När detta beredningsarbete är klart kommer regeringen att ta ställning i den här frågan.
Fru talman! Jag hoppas att jag kan tolka svaret så att civilministern själv i varje fall arbetar kraftfullt för bevarandet. Det är något som alla västernorrlänningar förväntar sig av det enda statsrådet från vårt län. Jag vill nämna att det är många som ser på frågan ur andra än regionalpolitiska synpunkter och som har uttalat sig mot förslaget. Dagbladet i Sundsvall hade intervjuat SMHI:s generaldirektör, som betecknar detta förslag som en ren skrivbordsprodukt. Jag hoppas att även Bo Holmberg skall se det så och ta de viktiga regionalpolitiska hänsyn man bör ta.

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat justitieministern om han är beredd att lämna en redovisning över de större centrala register som i dag är under planering i regeringskansliet. Frågan föranleds av att massmedia rapporterat om arbetet med det s.k. fastighetsdataregistret. Frågan har överlämnats till mig. Riksdagen har funnit det ändamålsenligt att en årlig redovisning över ADB i statsförvaltningen bifogas budgetpropositionen med hänsyn till de viktiga principfrågor och de betydande effekter för medborgarna som införandet av ADB ofta medför. Regeringen utarbetar och presenterar årligen med hjälp av statskontoret en sådan redovisning. I denna ingår information om såväl viktigare ADB tillämpningar inom statsförvaltningen som pågående och avslutat utredningsarbete på dataområdet. Under sommaren och hösten kommer statskontoret dessutom i ett särskilt uppdrag att inventera och sammanställa fakta om befintliga och planerade databaser och ADB-register i statsförvaltningen i syfte att fortsätta informationsspridningen inom och från statsförvaltningen. Regeringen kommer att redovisa större ADB-system på sedvanligt sätt i kommande budgetproposition.

Fru talman! Först ber jag att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Var och varannan vecka kan vi i dagspressen läsa om nya register som planeras eller som växer fram. Detta gör vi samtidigt som vi kan konstatera att de inte debatteras i riksdagen så att vi därigenom kunde diskutera hur integriteten för den enskilde i de olika registren skall kunna respekteras på bästa sätt. I stället är det så att regeringens företrädare oftast hänvisar förslagen om ett stärkt skydd för den enskildes integritet till en pågående utredning, nämligen dataoch offentlighetskommittén, samtidigt som man = Prot. 1985/86:142 låter registren växa fram. 15 maj 1986 Den sammanställning som finns i budgetpropositionen ger inte en särskilt bra bild av de register som nu växer fram. Låt mig bara ta ett exempel: Socialstyrelsens slutenvårdsregister, som rätt allmänt anses vara mycket integritetskänsligt, finns inte med där. Vad som framför allt är viktigt är att de register som finns där beskrivs mera som olika informationssystem som man planerar snarare än enskilda register. Det leder till att vi inte får en öppen debatt om olika register. Vi fick det om socialstyrelsens slutenvårdsregister, men det var inte tack vare regeringen utan på grund av att justitiekanslern slog fast att det uppgiftslämnande som skedde inte var förenligt med gällande sekretesslag. Det är mot den bakgrunden som det är intressant att ställa frågan om en bättre redovisning, en debatt om de register som växer fram. Är civilministern t.ex. beredd att se till att en lag stiftas om de olika större register som växer fram eller att avvakta dataoch offentlighetskommitténs utredning om stärkt integritetsskydd? Annars blir fallet bara att registren, som är hoten mot integriteten, växer fram samtidigt som man utreder och skjuter åt sidan förslagen till skydd för den enskildes integritet.
Fru talman! Låt mig säga att det inte bara är i massmedia som vi har diskuterat integritetsfrågorna. Det har också gjorts flera gånger här i riksdagen. Bl. a. har Gunnar Hökmark och jag haft några diskussioner på den punkten. Det är ju inte heller så att det bara har hänvisats till utredningar. Regeringen har bl.a. också lagt fram en proposition om förstärkt sekretesskydd. Det råder såvitt jag förstår inga delade meningar om att regeringen har samma behov av information som riksdagen på denna punkt. Det är mot den bakgrunden vi försöker förbättra informationen om befintliga register och databaser. Som ett belägg för detta får tas det som jag sade i svaret till Gunnar Hökmark, att statskontoret kommer att ges kompletterande uppdrag att ytterligare fullständiga bilden, för att vi på så sätt skall kunna få en korrekt information inom regeringen, bland allmänheten och här i riksdagen.
Fru talman! Det är givetvis bra ju mer information man sprider om vilka register som håller på att växa fram. Men felet är att vi ser de nya registren växa sig starkare och starkare i det svenska samhället. Därmed lämnas allt mindre utrymme för det utredningsarbete som pågår bl.a. inom dataoch offentlighetskommittén. Jag tycker att det vore väl värt att låta utreda de hot mot den enskildes integritet som varje nytt stort centralt register innebär. Detta är lika angeläget som att man utreder de olika förslag som rör skyddet av den enskildes integritet. Mot denna bakgrund frågar jag civilministern om han är beredd att se till att ärendena då det gäller de större register som i dag planeras får formen av 93 lagförslag till riksdagen, så att de kan debatteras här utifrån integritetsaspekter och andra aspekter. Och är civilministern beredd att se till att man när det gäller stora register liksom när det gäller socialstyrelsens slutenvårdsregister får avvakta dataoch offentlighetskommitténs utredande? Annars blir ert tal om att skydda den enskildes integritet mest ett tal med tunt innehåll.
Fru talman! Jag har uppdraget att besvara här ifrågavarande interpellation, och jag vill anmäla att jag på grund av sjukdom och utrikes resa inte haft tillfälle att besvara interpellationen inom föreskriven tid. Svar kommer att lämnas den 23 maj.

Fru talman! Alf Svensson har frågat mig om jag är beredd att se till att den grupp som för närvarande utreder riskerna med rökgastorkning av spannmål erhåller tillräckliga resurser för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna fullgöra sitt uppdrag. Regeringen gav i juni förra året lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk i uppdrag att utreda verkningarna av direkt varmluftstorkning av livsmedel, spannmål och foder samt att föreslå de åtgärder som kan behövas. Verken har tillsatt en gemensam arbetsgrupp med anledning av uppdraget. I december förra året överlämnades ett delförslag innefattande synpunkter på direkttorkning av spannmål. De framlagda undersökningsresultaten tyder enligt verken på att direkttorkning med naturgas som bränsle inte medför några påvisbara olägenheter. Beträffande direkttorkning med eldningsolja föreslås att metoden avvecklas. Vid undersökningarna har nämligen i något fall kunnat konstateras en förhöjd halt av polycykliska aromatiska kolväten. Någon fara för människors hälsa föreligger dock inte enligt verken. Lantbruksstyrelsen och livsmedelsverket fortsätter nu undersökningarna i fråga om kaffe, malt och betfiber. Även fodervaror baserade på oljeväxter, baljväxter och sockerbetor undersöks. Uppdraget väntas bli slutfört till sommaren. Det får förutsättas att verken avsätter de resurser som behövs för att fullgöra uppdraget.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret. Låt mig citera den avdelningsdirektör på livsmedelsverket som är satt att leda den grupp som fått regeringens uppdrag att utreda problemen med rökgastorkning av spannmål. Han säger: ”På spannmålssidan kan vi t.ex. endast undersöka rökgastorkningen av vete, och vi förmår bara skaffa oss en grov uppskattning av riskerna.” Det framgår klart att man tycker att de resurser man tilldelats för denna utredningsuppgift inte är tillräckliga. Utredningsgruppen koncentrerar sig enbart på s.k. polycykliska aromatiska kolväten och på nitrosaminer. Nu innehåller ju rökgaserna också tungmetaller, svaveldioxid och sot, men utredningsgruppen har tydligen inte för avsikt att undersöka hur stora mängder tungmetaller som hamnar i maten. Redan nu fastslår sålunda utredningsgruppen att de som torkar säd med rökgaser från olja tillför maten en rad riskabla gifter. Livsmedelsverkets första analys av rökgastorkat vete visade att detta vete innhöll tio gånger högre halter av organiska gifter, s.k. PAH-föreningar, än normalvete som torkats utan direkt kontakt med rökgaserna från olja. Fru talman! Man lär spara en femtedel av energikostnaden om man torkar spannmålen genom direkt kontakt med rökgaserna i stället för genom indirekt kontakt. Nu har ju energikostnaden som bekant minskats genom lägre oljepriser. Därför bör inte kostnadsargumentet längre vara lika aktuellt. Jag kan, fru talman, inte förstå och acceptera att kostnadsskäl över huvud taget kan vara en motivering för att tillföra maten cancerogena ämnen. Nu vet vi ju att det inte enbart är inhemska matvaror som innehåller gifter från rökgaser; det gör också importerade matvaror. Därför tycker jag att det är gränslöst viktigt att denna utredningsgrupp får resurser att fullgöra sitt uppdrag. Jag skulle gärna, fru talman, vilja fråga om jag skall tolka jordbruksministerns svar så, att denna torkning nu stoppas.
Fru talman! De statliga verken måste också prioritera sina uppgifter. De uppgifter som det här är fråga om skall verken kunna klara inom ramen för redan tilldelade resurser. Livsmedelsverket har i sin tur ansvar för att konsumenten inte skall behöva riskera att få olämpliga livsmedel och att olämpliga livsmedel inte kommer ut i handeln. Jag utgår från att verket vid den slutredovisning av uppdraget som kommer föreslår hur avvecklingen bör ske. Jag utgår också från att den kontroll som fortlöpande skall göras fungerar så, att konsumenten under tiden inte skall behöva riskera att drabbas av olämpliga livsmedel. Det är detta uppdrag och det ansvar som verket har.
Fru talman! Jag tycker svaret från jordbruksministern är tillfredsställande i allra högsta grad. Jag har tidigare noterat att jordbruksministern självfallet agerar för att verkligen ta itu med den här problematiken. Jag läser med tillfredsställelse i svaret: ”Beträffande direkttorkning med eldningsolja föreslås att metoden avvecklas.” Fru talman! Jag tycker att man redan nu har erhållit sådana analysresultat att ett förbud kan träda i kraft.

Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för ett utförligt och i väsentliga — 15 maj 1986 avseenden positivt svar. För drygt en månad sedan skrev tre framstående kulturpersoner i Sigtuna kommun, översättaren Anne Marie Edéus, författaren Agnete Hjorth och adjunkten Margareta Dunér, till regeringen i detta ärende, och jag citerar ur deras brev: ”Inför den omedelbart förestående utbyggnaden av gamla Sigtunas stadskärna vänder vi oss som en sista utväg till landets högsta lagstiftande och kulturvårdande myndigheter med en vädjan om ett snabbt ingripande.

Det får ses som en riktig opinionsyttring. Jag är tacksam för att bostadsministern i sitt svar har understrukit att det i första hand är de kommunala beslutsfattarna som har ansvar för frågor av detta slag. Men det är också uppenbart att bevarandet av Sigtunas stadskärna är ett riksintresse. På den punkten är alltså bostadsministern och jag överens. Jag hoppas att de här tre damernas skrivelse och kanske också denna korta frågedebatt skall tjäna som en påminnelse till de kommunala myndigheterna i Sigtuna om att de förvaltar ett arv av riksintresse.

Fru talman! Jag tackar för tillmötesgåendet. Hans Göran Franck har frågat mig om regeringen är beredd att offentliggöra namnen på de företag som bedriver handel med Sydafrika och om regeringen har beredskap att avbryta handelsförbindelserna med Sydafrika om frivilliga åtgärder från företagens sida eller s.k. övervakningslicenser inte 9” leder till önskvärt resultat i isoleringen av Sydafrika. Handeln med Sydafrika minskade mycket kraftigt under det sista kvartalet 1985, med ca 50 90 i båda riktningarna. Nedgången har fortsatt under innevarande år. När det gäller exporten inskränkte sig dock minskningen under januari och februari till endast 20 70 jämfört med samma period förra året. Denna minskning är enligt regeringens uppfattning inte tillräcklig. Regeringen kommer därför att noggrant följa utvecklingen. I september, när första halvårets statistik finns tillgänglig, kommer vi att göra en omfattande genomgång. Om inte handeln fortsatt att minska i tillräcklig omfattning, kommer regeringen att införa övervakningslicenser för all handel med Sydafrika. Det är viktigt att företagen lojalt sluter upp kring den rekommendation om att minska handelsutbytet med Sydafrika som regeringen utfärdade i oktober förra året. I dagsläget finns det — som frågeställaren antyder — inga offentliga uppgifter om vilka svenska företag som handlar med Sydafrika. De uppgifter som insamlas rörande utrikeshandeln med Sydafrika, innefattande namnen på företag, är avsedda för statistikoch skatteändamål. Med hänsyn härtill är de sekretessbelagda. Om en licensreglering införs kommer denna att utformas så att offentlighet ges om vilka företag som bedriver handel med Sydafrika. När det gäller vår beredskap att avbryta handelsförbindelserna med Sydafrika vill jag understryka följande. De åtgärder som Sverige vidtagit på handelns område är alla i enlighet med GATT-avtalets bestämmelser. För en total bojkott av handeln med Sydafrika krävs ett beslut av FN:s säkerhetsråd. Sverige anser att FN bör fatta ett sådant beslut. Sverige, liksom andra länder, har sedan länge aktivt verkat för och stött generalförsamlingens försök att få säkerhetsrådet att fatta beslut om bindande åtgärder mot Sydafrika, bl.a. på handelsområdet. Vi kommer att fortsätta härmed. Skulle ett sådant beslut fattas, har vi den beredskap som krävs för ett omedelbart avbrytande av handelsförbindelserna med Sydafrika.
Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsminister Mats Hellström för svaret som på väsentliga punkter är positivt. I dag har vi här i riksdagen haft besök av president Sam Nujoma. Han efterlyste utvidgade svenska sanktioner mot Sydafrika. Det är tveksamt om det på frivillig väg är möjligt att genomföra en bojkott av den svenska handeln med Sydafrika. Även om en betydande minskning ägde rum under förra året, har handeln återigen, som Mats Hellström sagt, ökat. Det finns all anledning att starkt vädja till svenska företag, som bedriver handel med Sydafrika, att avstå därifrån. Det är angeläget för exportörerna att söka andra marknader och för importörerna att söka andra leverantörer. Om inte företagen fortsätter att minska sin handel de närmaste månaderna införs, som Mats Hellström sagt, övervakningslicenser på all handel med Sydafrika. Detta är en välkommen åtgärd. Genom införande av s.k. övervakningslicenser skulle vi få reda på vilka företag som bedriver handel med Sydafrika, vilket vi inte med säkerhet vet i dag. Det måste också klargöras för företagen att om inte denna frivilliga avveckling kan komma till stånd, måste det finnas en beredskap att genom politiska beslut avbryta handelsförbindelserna med Sydafrika. På den punkten har Mats Hellström gett ett klart positivt svar. Förenta nationernas säkerhetsråd har i juni förra året uppmanat sina medlemsstater att vidta frivilliga sanktionsåtgärder mot Sydafrika, enligt resolution 566. Detta har av åtskilliga länder uppfattats så att internationella förpliktelser inte lägger hinder i vägen för att även avbryta import och export. Danmark har beslutat avveckla all import från och export till Sydafrika. Genomförandet av denna lagstiftning avseende kolimport och övrig handel kommer, oaktat de undantagsmöjligheter som föreskrivs, att medföra en drastisk minskning av handeln och under en sexmånadersperiod sannolikt leda till en avveckling av handeln. Men några motåtgärder med stöd av GATT-bestämmelserna har inte vidtagits och förväntas inte mot Danmark eller något annat land. Något avgörande hinder att avbryta handelsförbindelserna med Sydafrika föreligger inte enligt min mening. Det skulle dock underlätta åtgärder från Sveriges och andra länders sida om säkerhetsrådets beslut ———.
Jag får meddela att den medgivna tiden tyvärr för länge sedan överskridits.
Fru talman! Som Hans Göran Franck uttryckte sig, och jag håller med honom på den punkten, är det viktigt att företagen verkligen tar regeringens rekommendation att minska handeln med Sydafrika på allvar. Företagen har nu vårmånaderna på sig att visa sin goda vilja. Kommer inte ett tillfredsställande resultat under dessa månader och fram till dess att statistiken är tillgänglig frampå hösten, kommer regeringen att införa övervakningslicenser. Sverige har genomfört ensidiga sanktionsåtgärder mot Sydafrika på ett sådant sätt att vi har varit mycket noga med att se till att de är i överensstämmelse med de internationella reglerna. Därför har vi också kunnat få andra länder att nu, när det blir en ökad internationell opinionsbildning, också genomföra den typ av åtgärder som vi redan har vidtagit. Därmed har vi också ett ansvar för att gå vidare, men hela tiden inom ramen för det internationella regelsystemet. Då har vi en trovärdighet, och då kan vi också verkligen få andra länder att förstå att det går att genomföra ensidiga åtgärder.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att det, enligt min mening, inte finns något avgörande hinder att i likhet med Danmark avbryta handelsförbindelserna med Sydafrika. Här gäller det ett politiskt beslut och politisk vilja. Det skulle underlätta åtgärder från Sveriges och andra länders sida, om säkerhetsrådets beslut enligt resolution 566 preciserades ytterligare till att även avse frivilliga åtgärder, som avser avbrytande av handel, utan att det behöver vara fråga om Prot. 1985/86:142 bindande sanktioner. Sverige bör tillsammans med andra länder inom 15 maj 1986 Förenta nationerna ta initiativ i denna riktning.